Fru talman! Herr Fälldin upplyste i sitt första anförande i dag att det under dagens lopp skulle offentliggöras någon form av program från de tre borgerliga partierna. Jag lyssnade med uppmärksamhet på detta därför att reservationen 1, som de borgerliga partierna fogat till finansutskottets betänkande nr 29, sannerligen inte ger mycket om hur man ser från deras håll på framtiden. Nu har jag den redovisningen i min hand. Den är daterad den 4 juni 1973, men jag finner till min överraskning att den inte heller ger någon vägledning. Man har varit försiktig nog att säga att det inte är de borgerliga partiernas förslag, utan man talar om gemensamma ställningsförslag som regeringen och socialdemokratin har framlagt och som man nu säger att man haft gemensamma ställningstaganden till. Jag skall inte trötta med att räkna upp allt som här framförs, men man talar om att det är nödvändigt att ge goda arbetsförutsättningar för framför allt de många mindre och medelstora företagen och de många enskilda individer som bär på goda produktidéer. Ja, det är vad vi har beslutat här i kammaren tidigare, att det överskott som Investeringsbanken har åstadkommit skall gå till just en sådan fond. Man talar här om att kreditåtstramningen inte får utformas så att den förhindrar starkt angelägen utbyggnad inom de mindre företagen. Ja, det har vi också betonat från socialdemokratiskt håll. Vi vill inte ha en sådan kreditpolitik som kännetecknade den förra högkonjunkturen. Man säger att löntagarnas rätt till medbestämmande i arbetslivet måste tryggas. Ja, men det har vi ju fått ta ställning till här i kammaren efter en proposition från regeringen. Man talar om åtgärder till stöd för bättre arbetsmiljöer liksom lagskydd för obefogad uppsägning. Ja, men det är också sådant som kommer i en proposition. Man talar om att allmänhetens sparande skall stimuleras. Även på den punkten har vi ju fattat beslut. Det var någonting helt annat än vad jag hade väntat. Jag trodde möjligen att man hade upptäckt att reservationen var sådan att man måste komma med någonting nytt nu. Därav blev intet! Jag har tidigare i ekonomiska debatter, fru talman, kommenterat den dubbelhet som uppenbaras när det blir dags att i riksdagen ta ställning till den ekonomiska politiken. Först har vi skilda motioner, mittenpartierna för sig, moderaterna för sig. Därefter kommer en gemensam reservation som på flera viktiga punkter undviker att ta ställning. Till slut här i debatterna återuppstår och förstärks de ursprungliga profilerna. Ingen kan väl ta miste på att debatten har kännetecknats av ett sådant ställningstagande hittills. Den här gången är, som jag sade, den borgerliga reservationen mer än vanligt oklar. Finns det någon huvudlinje, är det moderatmotionens tankegångar som återspeglas. Detta är inget påhitt av mig. Handelstidningens politiska kommentator hade för en tid sedan en intressant analys av de borgerliga partimotioner vi nu behandlar. Han skrev bl.a.: Mittenpartiernas främsta åtgärd för att höja sysselsättningen är ett förslag att tillsätta en parlamentarisk sysselsättningsutredning. Moderaterna är helt ensamma om ett speciellt förslag i sammanhanget. De anser nämligen att en begränsning av den offentliga sektorns tillväxt är ett krav för ökad sysselsättning. Enligt avstämningen av 1970 års långtidsutredning är annars den offentliga sektorn och servicenäringarna de enda som väntas öka sysselsättningen den närmaste femårsperioden. Om alltså Handelstidningens kommentator var förvånad över moderaternas recept för att öka sysselsättningen, är han väl inte mindre förvånad nu när centerpartiet och folkpartiet helt ställt sig bakom denna analys av samhällsutvecklingen och de långsiktiga vägarna att förändra bilden. Jag är, fru talman, mycket förvånad. Utskottsmajoriteten har påpekat hur felaktig den grunduppfattning är som framträder i den moderata partimotionen, nämligen att den offentliga sektorn främst är att betrakta som någonting som minskar utrymmet för produktion och resursskapande investeringar. Den offentliga sektorns ökade andel av våra totala resurser är det som orsakar svårigheterna — att det är moderaternas teori, det visste vi förut, men att centern med alla sina ökade krav på vidgade insatser från det allmännas sida, och även folkpartiet som för inte länge sedan bekymrade sig om vårdköer och vårdproblem, nu svalt dessa å kter är häpnadsväckande. Men så är det! Reservanterna ställer sig eniga bakom huvuddragen i moderaternas partimotion. I reservationen har vi fått svart på vitt på just detta. När partiledarna började den här debatten fanns givetvis även den här gången ”de förlorade åren” med. Det är ju alltid tacksamt att hitta på en slogan och sedan nöta in den i alla sammanhang. Jag vet inte hur många gånger vi har fått höra talas om de s.k. förlorade åren i svensk ekonomi 1971-1972. Det finns kanske anledning att nu tränga bakom de här fraserna. Jag har gjort det tidigare, men jag måste, fru talman, göra det även i dag. När vi i januari-februari 1971 här i riksdagen tog ställning till inriktningen av den ekonomiska politiken, rådde fullständig enighet om en stram finanspolitik. Den som fortfarande tvivlar kan läsa finansutskottets skrivning och reservationen i betänkandet nr 1 år 1971, det allra första betänkande som finansutskottet avlämnat till enkammarriksdagen. Huvudtemat var att efter överslaget i konjunkturen 1970 bringa bytesbalansen i jämvikt. Sedan inträffade ting som alla efterklokhetens apostlar självklart inser men som ingen förutsåg vid den tidpunkten, nämligen det enormt kraftiga omslaget i lagren, konsumenternas fördubblade sparande under inverkan av det komplicerade läget på arbetsmarknaden samt kommunernas oväntat snabba minskning av sina investeringar. När dessa förhållanden gradvis blev uppenbara vidtogs en rad åtgärder med början våren 1971 för att stödja investeringsverksamheten och konsumtionen för de grupper som bäst behövde stöd. Jag förstår inte riktigt herr Kristiansson i Harplinge, när han säger att socialdemokratin har tappat intresset för företagsamheten här i landet. Men, herr Kristiansson, vad som har vidtagits under denna lågkonjunktur visar väl klart vårt intresse för företagsamheten. Vi vet att i den blandekonomi som vi har i vårt land är företagen grunden för en fortsatt ekonomisk utveckling. Något tappat intresse har det sannerligen inte varit fråga om. Redan under våren och sommaren 1971 vidtogs åtgärder från regeringens sida som innebar en indirekt ökning av efterfrågan på ungefär 5 miljarder. De förslag som man lade från regeringens sida på hösten 1971 innebar ytterligare en ökad efterfrågan på ungefär 2 miljarder kronor. Det tyder sannerligen inte på tappat intresse för företagsamheten. De paket som senare på hösten presenterades av de olika partierna bedömdes av ekonomiska experter som i huvudsak likvärdiga i fråga om stimulerande effekt. Att vi sålunda inte kunde utnyttja det tillgängliga utrymmet framför allt för konsumtion 1971 är uppenbart, men vilka åtgärder skulle ha skapat ett annat läge? Sådana åtgärder är inte lätta att peka på ens nu, i efterhand. En sak skall vi inte glömma: kapaciteten inom industrin och på andra områden byggdes ut under 1971, delvis som följd av statsmakternas stimulanspolitik. Det hade vi till godo 1972, och vi har det till godo i år, då produktionen stiger mer än den aktuella tillväxten av produktionskapaciteten egentligen medger. Vi fick i finansutskottet en intressant föredragning beträffande dessa problem av Bengt Pettersson från konjunkturinstitutet. Han konstaterade att det tillgängliga utrymmet för produktionsökning inte togs i anspråk 1971 men väl under 1972. Då var, om man utgår från långtidsutredarnas bedömningar av produktivitetstillväxten, den möjliga BNP-tillväxten 1,3 procent. Högre var den inte på grund av arbetstidsförkortningen, men den faktiska tillväxten blev 2,2 procent, dvs. tillväxten blev större än det årets resurstillväxt medgav. Vi tog alltså igen en del av det gap som uppstått under 1971. Något underlag för att kalla 1972 för ett förlorat år finns alltså inte, snarare tvärtom. Är det befogat att tala om förlorat eller förlorade år? Vad det är fråga om är väl i stort att vi så att säga har fortsatt att bygga på vårt hus. Alla delarna har gjorts inflyttningsklara, om jag får tala i bildspråk. Kapaciteten har byggts ut, men inflyttningen har blivit försenad. Snart är hela den här byggnaden klar att tas i anspråk. Vad som har förlorats är ett visst utnyttjande med början 1971. De fulla konsumtionsmöjligheterna togs inte ut, men några långsiktiga förluster är det inte fråga om.

Det har vi inte gjort.

Vi befinner oss i vårsessionens slutskede, och riksdagen har haft mycket att arbeta med. En rad viktiga frågor har pockat på intresse, vilket är ett dilemma för oss.

Jag säger detta mot bakgrunden av att den gemensamma reservationen i utskottet i vissa sammanhang spelats upp som något slags plattform för den ekonomiska politik som en borgerlig regering skall bedriva. Men det är en plattform med många gapande hål. Till att börja med kunde man få den uppfattningen att det olyckligtvis fallit bort vissa sidor i reservationen. Så stora är nämligen luckorna. Sedan förstår man att så ser den ekonomiska politik ut som de borgerliga kan enas om. Låt mig bara kortfattat peka på några bristfälligt behandlade områden. På s. 36 i betänkandet behandlar reservanterna — i avsnittet ”Konjunkturer och ekonomisk politik 1973 74? Inte ett ord! Där sägs någonting om finanspolitiken 1971 74. Vet man ens vad agerandet i riksdagen har haft för finanspolitiska konsekvenser? Har man konstaterat åtagandena i miljardklassen? Har man märkt att bedömningarna är väldigt olika mellan de borgerliga partierna? Det har man säkert kunnat konstatera. Det finns sålunda ingen finanspolitisk grund på vilken en borgerlig politik kan baseras. Är inte detta alldeles förödande mot bakgrund av att samma partier kräver att få regera tillsammans? När reservanterna nu behandlar finanspolitiken på detta sätt, behöver man inte undra på att kreditpolitiken behandlas på ett lika intetsägande sätt. Det är angeläget, heter det, att kredittillförseln till näringslivet hålls på en hög nivå. Man varnar för att använda kreditpolitiken som en broms i en uppåtriktad konjunktur om och när uppbromsande åtgärder behövs. Vilka bromsande åtgärder förordas då i stället, när man nu vill ha en svagare finanspolitik och en mjukare kreditpolitik? Är det skattehöjningar? Samtidigt vill man ta bort momsen på vissa livsmedel och väl, förmodar jag, ta bort arbetsgivaravgiften, som man kritiserat så intensivt. Det vore intressant att få höra reservanterna utveckla sina synpunkter på dessa mycket viktiga frågor. En annan sak som verkligen förvånat mig är att reservanterna inte alls tar upp någon utförligare diskussion om de långsiktiga frågorna, om de ekonomiska perspektiven på längre sikt. Det finns ju ändå ganska mycket därom både i propositionen och i utskottets skrivning. Men det hakar man inte tag i. Det blir ingen dialog. Är det inte uppseendeväckande? Det enda som kan urskiljas i reservationen är vissa i anslutning till i första hand moderaternas partimotion förda resonemang om skatterna och om begränsning av den offentliga sektorn. Det finns väl ingen anledning att förvånas, utan vi har bara att kallt registrera att centern skrivit under på att man anser detta vara huvudfrågorna under resten av 1970-talet. De stora realekonomiska frågorna om avvägningen mellan enskild och gemensam konsumtion och dess avgörande betydelse för sysselsättning och en balanserad välfärdsutveckling förbigås med tystnad. Moderata samlingspartiets ledare sade i dag att samhället har fått mera och den enskilde har fått mindre. Jag tycker att det borde knottra sig på ryggen på mittenpartiernas representanter när de hör detta.

Jag tror inte att det finns någon sådan socialdemokratisk valarbetare, men jag är säker på att det finns många gamla människor på ålderdomshem och på sjukhus som mycket väl vet hur det var på 1930-talet, innan socialdemokratin kom till makten. Ingen går omkring och oroar dem. De är oroliga ändå inför vad som skulle kunna hända den 16 september. Herr Kristiansson i Harplinge har ställt några frågor till mig. Tydligen har herr Kristiansson kommit helt över på moderaternas linje, när han ställer frågan hur vi socialdemokrater i tidens förlängning — jag vet inte hur långt perspektiv herr Kristiansson menar — ser på utvecklingen offentlig sektor kontra näringsliv. Är det ingenting som oroar socialdemokraterna där? frågade han. Det är betecknande att han sade offentlig sektor kontra näringsliv. Jag har arbetat i en industrikommun i tre decennier och haft att syssla med den offentliga sektorn i den kommunen. Där talar man inte i det kommunala livet om näringsliv kontra offentlig sektor, utan jag vet av erfarenhet att näringslivet bildligt talat hänger på dörrhandtaget hos kommunalförvaltningen ständigt för att säga: Nu behöver vi bostäder. Nu behöver vi barnstugor. Nu behöver vi ha allt det som man räknar till den offentliga sektorn. De som s med de här frågorna i det praktiska livet talar inte om å ena sidan offentlig sektor och å andra sidan näringsliv. De hör samman, herr Kristiansson.

Det är alldeles givet att exporten av varor är grundläggande för landets ekonomi, och någon annan rekommendation har jag för närvarande inte. Jag ger mig inte in på herr Kristianssons tal om energikris. Vi har resonerat energifrågor här i riksdagen tidigare under vårsessionen. Så ett par ord om påståendet att vi numera skulle vara inne på att ”gömma” skatten och att en arbetsgivaravgift är en gömd skatt. Jag tror ingen uppfattar saken på det sättet. Löneskatten, som ni alltid envisas att tala om fastän det heter arbetsgivaravgift, är sannerligen inte gömd, för nog ser ni till att människorna blir påminda om att det tas ut en arbetsgivaravgift! Herr Burenstam Linder var även denna gång inne på något som han har läst i tidskriften Byggnadsarbetaren. Det är ju bra att herr Burenstam Linder läser den, för det är en bra tidskrift. Herr Burenstam Linder kom in på hur orättvist han anser den enskilde företagaren är behandlad i olika avseenden, jämfört med den anställde, och räknade upp alla de sociala förmåner och andra ting som företagaren inte får. Jag föreställer mig att herr Burenstam Linder också för inte så länge sedan läste en artikel om änkan efter en företagare. Hon hade förlorat 84 000 kronor därför att han hade startat eget företag och lämnat Byggnadsarbetareförbundet. Av vilken anledning för då Byggnadsarbetareförbundet just ett sådant här resonemang? Jo, därför att det är alltför många i vårt land som startar egna företag utan att ha grundförutsättningar för detta. Det är inte alldeles säkert att en duktig byggnadssnickare också blir en duktig företagare. Det är alltför många som har stått på huvudet när de har försökt sig på detta. Därför är det ganska naturligt att Byggnadsarbetareförbundet har erfarenheter på detta område och ser vilka bekymmer som kan uppstå när en sådan företagare inte klarar sina uppgifter. å tror jag att han såg att Sveriges Schaktentreprenörers riksförbund också talade om alla nya företagare som kommer till på detta område. En sådan ökning av företagsamheten är ingenting att stå efter, därför att många gånger kan en marknad vara mättad, och det kommer till företagare som inte har de ekonomiska insikter som de borde ha, även om de är duktiga yrkesmänniskor. Det är det som Byggnadsarbetareförbundet i sin tidskrift har påtalat. En central fråga skall jag ta upp särskilt, och det är givetvis sysselsättningsutvecklingen på längre sikt. Vi har på s. 26 i betänkandet återgett den tabell rörande sysselsättningsutvecklingen under perioden 1972-1977 som finns i den reviderade finansplanen.

Vi har i utskottet berört de här faktorerna som kan leda fram till denna utveckling. Inom varuproduktionen kan vi med maskiners och teknikens hjälp höja produktionen kraftigt en med oförändrad eller minskad sysselsättning. Det slaget av rationaliseringar är mycket svårare att åstadkomma inom tjänstenäringarna.

Fru talman! Jag konstaterar att finansutskottets ordförande har hem fallit åt en vanlig argumentationsteknik, som består i att pressa vad som har sagts, att läsa mellan raderna och tillvita en motståndare en uppfattning som han inte har. Vidare sade herr Ekström att reservationen 1 vid finansutskottets betänkande är tunn och att vad som finns där i huvudsak är moderatpolitik. Ni har således, säger herr Ekström, accepterat moderatpolitiken, ni har accepterat köerna i och med att ni är betänksamma mot den offentliga sektorns ansvällning. Jag vill då på nytt läsa in i protokollet ordagrant vad jag sade i mitt tidigare anförande: ”Vad här sagts får inte tolkas så att det inte inom den offentliga sektorn utförs utomordentligt viktiga arbetsuppgifter. Jag vill för undvikande av missförstånd poängtera detta. Jag är också så stor realist att jag tror att de arbetsuppgifterna kommer att öka.

Jag vill knyta an till vad jag sade i en debatt för någon månad sedan här i riksdagen och som närmast gick ut på att i förlängningen — den kan vara kort och den kan vara lång, ja mycket lång måste svårbemästrade ekonomiska problem uppstå. Det finns anledning att än en gång ställa den fråga som jag tidigare riktade till finansutskottets ordförande: Hur ser ni på detta i förlängningen, hyser ni ingen oro för denna utveckling? Finansutskottets ordförande hävdade också att vad som sagts i reservationen 1 vid finansutskottets betänkande innehåller ingenting av framtidsvisioner och är ingenting att bygga en ny politik på. Ja, det beror ju på vilka krav man har och hur högt man ställer ambitionerna. Herr Ekströms högste lärofader i den ekonomiska politiken, herr finansministern, stod ju här och talade i en och en halv timme, och jag kunde inte finna att han redovisade något annat konkret för framtiden än detta att flyttningspolitiken skulle fortsätta. I övrigt sade han ingenting om socialdemokraternas framtida politik.

Fru talman! Det är helt omöjligt att på tre minuter besvara alla de frågor som herr Ekström har ställt. Jag tycker att när herr Ekström tagit upp frågan om den redovisning som partiledarna inom oppositionen har lämnat i dag, så har han gjort det alldeles för lätt för sig. Man fick nästan den känslan att ni är överens med partiledarna på alla punkter. I verkligheten är det ju så att många av de saker som herr Ekström talade om är sådant som ni år efter år gått emot, när förslag har framförts. I vissa fall har ni så småningom ändrat uppfattning. Jag kan lämna några exempel. Hur var det med de statliga styrelserepresentanterna? Där har ni väl inte samma uppfattning som vi. I fråga om styrelserepresentation i företagen har ni under många år gått emot våra förslag. Över huvud taget gäller det ju om det skall vara en statlig dirigering eller en decentralisering inom näringslivet. Jag tror att herr Ekström kommer att få mycket bättre svar även i övrigt om de här sakerna tas upp i ett annat sammanhang. Vi kan inte hinna gå in på dem nu. Jag måste också säga några ord om postverket. Det var väldigt bra att herr Ekström tog upp detta med de 60,8 miljonerna som sades vara ett underskott som postverket har fått täckt. Men hur var det under det aktuella året, herr Ekström? Jo, det året hade posten kostnader för underskott på tidningsdistributionen och på diligenstrafiken på över I miljoner kronor, och det begärde verket att få täckning för av statsmedel, men man fick avslag på det. Fattas bara att det under sådana förhållanden inte skulle bli något underskott! Det vore väl märkvärdigt om staten vägrade att ge posten ers verket har lagt ut för dessa väldiga kostnader och på rörelsen i övrigt. Någon måtta får det väl ändå vara på vad man kräver av posten och av dem som skriver brev. När jag satt med i postutredningen fick jag helt klart för mig att postportot inte skulle behöva vara mer än hälften så högt som det var r också nu så högt därför att man med postportoavgifter täcker underskott på andra delar av postens verksamhet. De som använder sig av postservicen kan också ha anledning att reagera. I detta fall är det inte bara fråga om att tillgodose postens intressen. Men ni vill inte vara med om att hålla nere postportot så länge som möjligt genom att bifalla den framställning som har gjorts. Det är den enkla sanningen. Jag tycker att svenska folket skall veta att den socialdemokratiska regeringen här vill ta ut högre postavgifter än nödvändigt. Det är ett förfarande som vi reagerar mot.

Fru talman! Vad herr Bohman sade under förmiddagens debatt rörande den skrämselpropaganda som bedrivs från socialdemokratiskt håll fanns det solid anledning att diskutera. Vi får nämligen in en mängd rapporter, som visar att det uppenbarligen finns socialdemokratiska valarbetare som driver en helt felaktig propaganda. Och vi får in sådana rapporter därför att det bland folkpensionärerna finns många som kommer ihåg att vi t.ex. under 1960-talet med styrka drev kravet på pensionstillskott för dem som står utanför ATP-systemet. Det finns nu i hög grad anledning att ta upp frågor om reformer och att göra det från en annan utgångspunkt, nämligen den att den misslyckade konomiska politik som bedrivits under senare år har gjort att de samlade resurserna har blivit mindre än de hade behövt vara. Den socialdemokratiska politiken har inte till sin avsikt men väl till sin verkan blivit reformfientlig genom den sämre ekonomiska utvecklingen, och det är i allra högsta grad anledning att tala om de förlorade åren! Herr Ekströms ansträngningar att försöka komma bort från att vi under de senaste åren har haft en mycket svag ekonomisk utveckling är icke speciellt framgångsrika. Vidare vill herr Ekström göra gällande att det tidigare har rått total enighet om hur den ekonomiska politiken skulle utformas. Det är inte riktigt. Det har varit flera olika bud, och vi har haft vår uppfattning. När vi förr om åren har talat om det ekonomiska läget gjorde ju ni gällande att vårt program hösten 1971 skulle leda till en våldsam överhettning av ekonomin. I själva verket visade det sig så att den linje vi förfäktar skulle ha varit den riktiga. Det bör också understrykas att socialdemokraterna har försvårat även för den borgerliga oppositionen att bedöma vilka åtgärder som rimligen borde insättas. Det är t.ex. omöjligt för oss att veta att ni plötsligt skulle hoppa upp och genomföra en löneskattfördubbling, som leder till allvarliga ekonomiska svårigheter och som återspeglas i ett minskat nyföretagande. Herr Ekström försöker göra gällande att tidningen Byggnadsarbetaren är oroad av att det är alltför många som nyetablerar sig för för närvarande, men statistiken visar ju i stället en kraftig nedgång i nyföretagandet. Det är alltför många som står på huvudet, säger herr Ekström, när de försöker slå upp egna företag. Ja, det håller jag gärna med om. Men en anledning till detta är just de fakta som framgår av den lista ur tidningen Byggnadsarbetaren som jag läste upp. Den listan visar hur enorma svårigheter man har skapat för nyföretagande och därmed för ekonomisk utveckling här i landet.
Fru talman! Vad herr Kristiansson i Harplinge skrivit under i reservationen när det gäller den offentliga sektorn är viktigare än vad herr Kristiansson nu försöker säga här i kammaren. Jag vidhåller att vad ni reservanter säger beträffande finanspolitiken inte är särskilt framåtsyftande. Ni klarar av det på tre och en halv rad genom att säga: ”Utskottet vill betona nödvändigheten av att finanspolitiken tillåts spela en viktig roll i en rörlig och smidig konjunkturpolitik. I teorin antar man gärna att finanspolitiken bör kunna användas i såväl expansiv som kontraktiv riktning.” Sedan talar ni om vad ni tyckte 1971 och 1972. Det framåtsyftande har tagit slut! Flyttningspolitiken har varit ett stort nummer tidigare under debatten, och det är den ju alltid när centerpartiet och centerns partiledare är med. Jag tycker ni skulle läsa motion 994 till ärets riksdag av herr Nilsson i Tvärålund m.fl. Han talar där om dessa frågor och säger: "Viss ökad rörlighet ser vi som en naturlig följd av en konjunkturförbättring.” Det är på det sättet. Vi har inga varv i Norrlands inland, utan vi har varven i andra delar av landet. Luxorfabriken ligger i Motala. Det är i sådana delar av landet man eftertraktar arbetskraft. I en konjunkturuppgång blir det då givetvis en ökad rörlighet. Det vore vidunderligt om ni söker vidhålla att en sådan rörlighet inte mäste komma till stånd, om vi skall kunna klara en BNP-ökning, som är beviset för fortsatt ekonomisk Posten skulle herr Löfgren och jag kunna diskutera mycket länge. Man kan naturligtvis påvisa vad det var som skapade postens underskott när det behövdes 60,8 miljoner kronor, men det är ju inte det vi diskuterar Vi diskuterar principen. Får ett statligt verk sina underskott täckta, måste verket också i avvaktan på vad budgetutredningen kommer att äga och riksdagen kommer att besluta — inleverera överskotten tills vi får en annan ordning. Man kan inte rycka ut ett verk och låta det få underskott täckta men överskott överförda i ny räkning Till herr Burenstam Linder vill jag säga att jag redan tillbakavisat herr Bohmans påståenden om socialdemokratisk propaganda på ålderdomshem och sjukhem. Men även om ni säger det på ett annat sätt, så inser människor att den politik ni moderater står för leder till ett svagare samhälle. Ni vill inte ha det starka samhället. Därav drar de människor som varit med under uppbyggnaden av detta samhälle slutsatsen att det med en politik där moderaterna har ett stort inflytande kommer att bli mindre över för t.ex. åldringsvården
Fru talman! På tal om visioner noterade jag att finansutskottets ordförande i sitt första anförande var ända tillbaka på 1930-talet. Om man anklagar andra för bristande visioner och framtidsvyer, skall man nog akta sig för att själv gå så långt tillbaka i tiden. Det vore riktigare att både herr Ekström och finansministern kom med några framtidsblickar. Herr Ekström sade att om vi inte vill bygga ut den offentliga sektorn, så säger vi nej till utbyggnaden av barnstugor, sjukhus och byggnadsverksamhet över huvud taget. Jag vill bara påpeka att när det gäller de siffror jag redovisade beträffande den offentliga sektorn kontra näringslivet ingick icke byggnadsverksamheten i den offentliga sektorn, och ändå kom den offentliga sektorn upp på en högre nivå än industrisektorn år 1977
Fru talman! Jag skall först be att få säga några ord ytterligare om posten. Frågan gäller inte bara om man skall tillfredsställa posten i det här fallet, utan det är svenska folket som skriver brev som inte vill betala onödigt höga porton. Det är ingen tvekan om att svenska folket reagerar när staten genom posten på den korta tid som här redovisats har höjt portona med 35 procent och vi dessutom är på det klara med att en ytterligare höjning måste göras mycket snart, troligen redan någon gång i början av nästa år. Folket anser nämligen att staten inte skall vara prisledande på så sätt att den ökar kostnaderna när det inte är nödvändigt.

Har herr Ekström anledning att klaga på att utskottet har haft kort tid på sig har väl vi i oppositionen så mycket s tid vi får. Först och främst skall vi vänta på att utskottets majoritet skall bestämma hur den örre anledning att klaga på hur kort ll ställa sig, och sedan skall vi på några timmar eller kanske någon dag klara av våra reservationer. Så fattigt som herr Ekström angav är väl ändå inte innehållet i reservationen 1. När han som ett exempel angav finanspolitiken tycker jag att han borde läsa vad det står. Vi anför att det skall vara en ”rörlig och smidig konjunkturpolitik”. En rörlig politik betyder inte att förändringar bara skall företas åt ett håll, vilket tycks vara er uppfattning. ärdeskatten har ensidigt utnyttjats för att höja statens inkomster, och det har aldrig varit tal om att ni vill gå med på att den skulle kunna sänkas om konjunkturerna eller andra förhållanden gav särskild anledning därtill. Jag har velat anföra detta som ett exempel på att det inte fattas ståndpunkter i det uttalande som vi på grund av tidsnöd har fått göra kortfattat i reservationen.
Fru talman! Det är mycket intressant att konstatera att den socialdemokratiska politiken, genom den ekonomiska politik som har bedrivits och som har resulterat i de förlorade åren, har blivit reformfientlig inte till sin avsikt men till sin verkan. Det finns anledning att verkligen slå fast detta, därför att de olika prognoser om hur vi skall ha det på lång sikt som ni har utformat i ert utskottsbetänkande kommer att leda till så stora ekonomiska påfrestningar att samhället inte kommer att bli starkare utan svagare. Herr Ekström försökte i sin tidigare replik göra gällande att jag hade överdrivit vid min tolkning av den tidigare diskuterade tabellen i långtidsutredningen. Man skall inte dra för bestämda slutsatser, står det. Men, herr Ekström, man måste väl ändå dra några slutsatser. Det anmärkningsvärda är att ni i er utblick över framtiden inte alls bryr er om hur det hela skall gå ihop, hur man skall få fram pengarna till att betala ytterligare 40 000 anställda inom den offentliga sektorn varje år. De som arbetar inom den offentliga sektorn gör ett riktigt jobb och ett viktigt jobb, det är vi alla överens om. Men därför skall de också ha betalt, och det får de genom skatter. Jag anser att det är anmärkningsvärt att det i utredningen har räknats med en ökning av inkomstskatten med 16 procent om året under en femårsperiod. Jag påpekar att ökningen var 11 procent om året under föregående period. Herr Ekström anförde synpunkten att ökningen under de åren var endast 11 procent därför att vissa justeringar hade gjorts i skatteskalorna. Då undrar jag: Varför, fru talman, hade man varit tvungen att göra justeringar i skatteskalorna? Jo, därför att dessa skatteskalor är helt orimliga. Det är därför man har gjort d framtiden att öka inkomstskatten med 16 procent om året när lönerna bara beräknas öka med 8 procent? Tror herr Ekström verkligen det? Jag a ändringar. Tror verkligen herr Ekström att det skall visa sig möjligt i tror det inte, utan jag menar att det är en återvändsgränd som ni är på väg in i. Det är verkligen oroande med en utskottsrepresentant som icke är beredd att här säga någonting om vad man skall göra för att att få fräs på nyföretagandet och som heller icke har tänkt igenom vad det innebär ur skattesynpunkt och andra synpunkter att försöka klara av svårigheterna genom att låta den offentliga sektorn lösa alla sysselsättningsproblem. Det finner jag utomordentligt anmärkningsvärt.
Fru talman! Jag konstaterar att herr Burenstam Linder inte riktigt lyssnade på vad jag sade när det gällde inkomstskatteökningen med 16,2 procent. För det första var det en reducering av inkomstskatten på grund av en skattereform, och för det andra — och det är synnerligen viktigt — har den omläggning som sker av beskattade förmåner vid sjukdom, arbetslöshet m.m. givetvis också påverkat resultatet. Påståendet att socialdemokratin skulle vara reformfientlig och att en moderat politik skulle ge större utrymme för reformer får helt stå för herr Burenstam Linders räkning. Tror någon på det? Herr Löfgren söker fortfarande ge sken av att ni skulle ha gett någon anvisning om hur finanspolitiken skall utformas under det budgetår vi har framför oss eller kanske under de fem år som stundar. Men det finns ju inte ett enda konkret förslag att ta på mer än dessa tre rader som ni avfärdar hela finanspolitiken med. Och hur kan herr Löfgren vara säker på att det skall bli en portohöjning, om nu postverket skall inleverera sitt överskott till statsverket? Det kan väl inte herr Löfgren förutsäga — det är ju regeringen som avgör detta. Utskottsmajoriteten räknar med att hänsyn kan tagas till denna inleverans av medel, om och när postverket vid en senare tidpunkt säger sig ha behov av en portohöjning. Jag tycker det är orimligt när ni går ut och skrämmer med att det skall bli en portohöjning, därest man följer utskottsmajoritetens förslag. Herr Kristiansson i Harplinge talade om visioner och sade att jag var långt tillbaka i 1930-talet. Varför nämnde jag 1930-talet? Jo, därför att moderaterna i dag anklagat oss för att föra en skrämselpropaganda. Det var den enda punkt där jag berörde 1930-talet. Det är klart att ett ökat uppförande av barnstugor skulle i någon mån ha påverkat byggnadsverksamheten, men vad jag menade var att när ni talar om den offentliga sektorn ger ni den sken av att vara någonting abstrakt, någonting som det inte går att ta på. När vi frågar, om det är detta som är den offentliga sektorn, svarar ni nej. ”Men är det då det här som är den offentliga sektorn?” Nej, det är inte det heller! Det går så lätt att tala om den offentliga sektorn såsom någonting stort som man inte kan få kontroll över, men i detaljer vill ni inte ut med språket, utan då vill ni visa att ni är med om utbyggnaden av den offentliga sektorn. Jag vill allra sist, fru talman, slå fast att här har mittenpartierna liksom det har skett tidigare några gånger — låtit moderaterna i stor utsträckning föra pennan när det gällt att utforma den gemensamma reservationen i finansutskottet.

I motionen yrkas att nämnda investeringsavdrag mot bakgrunden av sysselsättningsläget på byggnadsområdet skall få göras på arbeten som påbörjas före den 1 april 1974.

I betänkandet berörs också ett flertal motioner i olika skattefrågor som redan tidigare i år har behandlats av riksdagen. Med anledning härav har centerns och folkpartiets utskottsrepresentanter i ett särskilt yttrande fastslagit att centern och folkpartiet givetvis står kvar vid den ståndpunkt som intagits i riksdagen vid behandlingen av berörda frågor tidigare i år. I skatteutskottets betänkande nr 19 behandlades således en gemensam motion från centern och folkpartiet, där krav framställdes att vissa skattefrågor som framför allt berör lågoch mellaninkomsttagare borde förtursbehandlas av skatteutredningen. Det gällde framför allt förbättring marginalskatteeffekterna speciellt i grupper som berörs av skatt som bortfall av inkomstreglerade sociala bidrag, införandet av hemmamakebidrag och införandet av inflationsskydd i skattesystemet. Redan i skatteutskottets första betänkande i år upprepade vi den av oss tidigare framförda synpunkten att skatteutredningen förutsättningslöst bör pröva olika möjligheter att mera långsiktigt komma till rätta med de problem som sammanhänger med mervärdeskattens fördyrande inverkan på viktiga livsmedel. Man kan göra detta genom införandet av ett konsumtionsstöd, som tar bort eller till viss del reducerar mervärdeskattens fördyrande inverkan på livsmedlen. En annan möjlighet som skatteutredningen förutsättningslöst bör utreda är införandet av en differentierad mervärdeskatt. Som jag redan tidigare sagt har dessa frågor behandlats av riksdagen tidigare i år. Så är också förhållandet med arbetsgivaravgiften och dess utformning. Vi har därför inte motionsvägen på nytt aktualiserat dessa frågor, men vår uppfattning är densamma och våra krav står kvar. Inte minst i dagens situation, då frågan om ett nytt skattesystem står under diskussion, är det ytterst angeläget att de rättvisekrav som framställts av centern och folkpartiet inte glöms bort i ett eventuellt nytt skattesystem. Jag ställde i en interpellationsdebatt den 21 maj tre frågor till finansministern. De berörde avsnitt i skattesystemet som för mig framstår som allra mest angelägna att få en förändring av. Det gällde samordningen eller rättare bristen på samordning — av skatter, bidrag och avgifter för vanliga inkomsttagare, det gällde beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster och samordningen med bostadsbidragen och det gällde den faktiska sambeskattningen. Dessa tre frågor berör områden där det under alla förhållanden inom en snar framtid måste ske vissa förändringar. Kan någon anföra något försvar för en så total brist på samordning av skatter, sociala bidrag och avgifter som nu finns? Och kan man inte anföra något försvar för det förhållande som nu råder, varför då inte behandla i varje fall detta avsnitt av marginalskattefrågan med förtur? Det finns många exempel på att den bristande samordningen av skatter, bidrag och avgifter medför att inkomsttagare endast får behålla 15—20 kronor av intjänade 100 kronor Den faktiska sambeskattningen har jag tagit upp många gånger förut i riksdagen. Den är och förblir en av de största orättvisorna i skattesystemet. Jag ställer frågan till vår ärade utskottsordförande och ordförande i skatteutredningen: Kan man förvänta något förslag på dessa punkter från skatteutredningen i år? När finansministern nu åter kom in i kammaren vill jag upprepa de frågor jag ställde till finansministern i den interpellationsdebatt som jag nyss berörde. Det skulle vara oerhört värdefullt om vi kunde få herr finansministerns syn på de tre frågor som jag tog upp i interpellationsdebatten. Vad kommer att ske på detta område inför höstriksdagen? Det gäller marginalskatterna, inte i deras helhet utan där problemen är störst, nämligen där vederbörande samtidigt drabbas av marginalskatt och bortfall av inkomstgraderade sociala bidrag och därtill av höjda avgifter. Detta såväl beträffande vanliga inkomsttagare som pensionärer, vilka sistnämnda genom bortfall av bostadstillägget kan råka i en ytterst besvärlig situation. Jag anser att det är just på dessa områden som de mest graverande orättvisorna uppstår. Samtidigt rör det sig om en så pass begränsad sektor att statens finanser inte äventyras genom de åtgärder som jag föreslagit. Det borde enligt min mening vara en hederssak att försöka rätta till dessa missförhållanden så snart som möjligt Jag skall inte närmare gå in på den diskussion som förekommit den senaste tiden om ett eventuellt nytt skattesystem. Jag vill endast understryka vikten av att vi ger förslagen de beteckningar som de skall ha. Om staten skall få in samma belopp totalt som tidigare, så blir det inte en skattesänkning utan i stort sett enbart en skatteomläggning. Det allmännas del av våra inkomster förblir densamma oberoende av om vi betalar beloppen via direkt skatt eller indirekt skatt eller genom högre priser för att täcka kostnaderna för en eventuellt höjd arbetsgivaravgift. Så lätt går det inte att åstadkomma skattelättnad att man bara genom en omflyttning av uttagsformen kan åstadkomma en skattelättnad för det stora flertalet. Även om man åstadkommer en viss begreppsförvirring blir det totala resultatet i stort sett oförändrat. Givetvis är det angeläget att alla uppslag för att uppnå ett bättre, rättvisare och enklare skattesystem noggrant prövas. Men det får inte bli ett nytt hastverk, och därför bör skatteutredningen utreda frågan. En höjning av arbetsgivaravgiften kommer att skapa nya problem framför allt för kommuner och landsting liksom för dem som nu erlägger egenavgifter. Utformningen av egenavgiften måste ses över. Egenavgiften utgår för närvarande på såväl arbetsinkomst som på inkomst av eget kapital, investerat i det egna företaget. Om man avser att flytta över en större del av skatten till en arbetsgivaravgift, måste det bli en ändring av reglerna för avgiftens uttagande. Fru talman! Visst önskar vi alla en sänkning av skatterna. Men en verklig skatte: statens utgifter begränsas eller genom en ökad produktion och därmed ökat och därför borde man vara mer beredd att verkligen göra insatser för att nkning kan inte åstadkommas på annat sätt än genom att tteunderlag. Den sistnämnda vägen är väl den mest realistiska, kunna öka produktionen. En ökad produktion skapar förutsättningar för en verklig skattesänkning och inte bara för vad vi fått konstatera vid de senaste årens förändringar av skattesystemet, det har inte blivit någon skattesänkning utan endast en skatteomläggning.

Fru talman! I reservationen 1 begärs med anledning av motionen 1993 från folkpartiet och centerpartiet en förlängning av det särskilda investeringsavdraget för vissa byggnadsarbeten, så att avdraget kommer att avse även sådana objekt som påbörjas under kommande vinter. Avdraget bör således enligt vår uppfattning medges för objekt som påbörjas t.o.m. den 31 mars 1974 för kostnader som nedläggs t.o.m. den 30 juni 1974. I propositionen föreslås den 30 juni 1973 som stopptid för att få det särskilda avdraget, men vi reservanter vill förlänga denna tid med nio månader för att därigenom även stimulera till sysselsättningsskapande objekt under det kommande vinterhalvåret. Orsaken till att vi vill ge den stimulans som avdraget är avsett att utgöra för att få en större igångsättning av byggnadsarbeten är vår bedömning att sysselsättningsläget är sådant, att vi tror att en stimulans är behövlig för att hålla nere arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Skall sysselsättningen kunna hållas på en acceptabel nivå förutsätts att det inte sker en neddragning av förmånerna just i den tid då det normalt brukar ske en nedgång. Den stora arbetslösheten bland byggnadsarbetarna måste hävas på något sätt, och vi anser att den åtgärd vi föreslagit, nämligen att stimulansåtgärderna får kvarstå över vintern, är en praktisk åtgärd om man vill nå ett resultat. Utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag om en förlängning av tiden med bl.a. den motiveringen att man vill avvakta den kommande utvecklingen, innan man är beredd att tillstyrka det förslag som framförts av folkpartiet och centern. Planering är nödvändig, inte minst för den som tänker bygga, och att vänta och se vad som händer innebär kanske att en insatt stimulansåtgärd kommer för sent och inte får åsyftad verkan. Redan nu kan man förutsätta att det blir besvärligt för de inom byggnadsverksamheten sysselsatta, och besked bör redan nu ges så att byggenskapen kan planeras så att vinterjobb skapas. Det är en dålig tröst för dem som får gå arbetslösa till vintern, om man bara skall vänta och se utvecklingen I det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande behandlar vi de motioner som väckts i anledning av kompletteringspropositionen och som i andra sammanhang tidigare behandlats av riksdagen i år. Vi har därför nöjt oss med att i ett särskilt yttrande markera våra ståndpunkter, som vi tidigare framfört i debatten.

Vi beklagar att riksdagens majoritet, bestående av socialdemokrater och kommunister, inte har velat tillmötesgå vår begäran. Skatteutskottet har tidigare behandlat en motion om stimulans för det enskilda sparandet, men detta yrkande behandlas nu i finansutskottet. Vi vill understryka att den uppfattning som vi reservanter i skatteutskottet anmälde i samband med att frågan redovisades där alltjämt har sin tyngd, då behovet av ett enskilt sparande med all sannolikhet kommer att få en alltjämt ökad betydelse för den kapitalfö utbyggnad av bl.a. näringslivet. jning som behövs för Momsbelastningen på livsmedel är en av de frågor som vi ansett att skatteutredningen förutsättningslöst bör pröva. Priserna på livsmedel är betungande för hushållens budget, och man måste finna vägar för att mildra momsens fördyrande inverkan. Olika vägar bör prövas, och utredningen bör söka sådana lösningar som eliminerar momsens fördyrande inverkan på de livsmedel som är oundgängliga för hushållen, vilket innebär att de mera lyxbetonade livsmedlen torde kunna lämnas åsido. Vad som administrativt är den bästa lösningen bör utredningen särskilt beakta, och för handelns vidkommande får det inte bli en betungande arbetsbelastning. Handelns berättigade intresse av att inte utsättas för ett krångligt system, som ytterligare försämrar dess lönsamhet, bör särskilt uppmärksammas. Löneskattens utformning och denna skatts inverkan på sysselsättningen vill vi få prövade. Detta spörsmål har tidigare behandlats av utskottet, men våra förslag om bl.a. avgiftens begränsning i vissa lägen har inte vunnit riksdagens bifall. Löneskatten har i vissa lägen haft till följd att friställningarna ökat på grund av företagens kostnad för denna skatt, och löneskattens snedvridande karaktär vad gäller de mera arbetsintensiva verksamheterna kvarstår. Vi har tidigare framfört att löneskatten borde tas bort inom det inre stödområdet för att där inte belasta lönekostnaderna för företagen, något som skulle ge det inre stödområdet en mera fördelaktig situation, vilket sannerligen skulle ha behövts för att dit få företag som kunde häva undersysselsättningen. Löneskattens verkningar har aldrig redovisats, och det är anmärkningsvärt att då den sista höjningen skedde fanns det inte ens ett papper från regeringen i en skattefråga som dock gällde ett belopp på över 2 000 miljoner. Det behövs tydligen inga förberedelser från regeringen i en del lägen, och det är väl ett prov på regeringens noggrannhet att förbereda sina skatteförslag som demonstrerades vid införandet av den fördubblade löneskatten. En höjning av löneskatten och en eventuell sänkning av den direkta skatten har varit föremål för vissa spekulationer. I dagens debatt har ämnet förts på tal, men finansministern har närmast givit orakelsvar om hur det skall bli: Om det nu skulle komma något förslag från regeringen i den riktning som det spekulerats om, är det nödvändigt att påpeka den effekt som en höjd löneskatt skulle innebära för kommunerna. Om det sker en skattehöjning i stället för en löneökning, blir resultatet i fråga om de direkta utgifterna för kommunerna i stort sett lika. De betalar ut mindre lön och i stället får de betala motsvarande högre löneskatt. Rent teoretiskt skulle en sådan omfördelning i praktiken innebära en något lägre belastning för kommunerna, då den utbytta lönedelen ej belastas med sociala kostnader. Men vad som måste uppmärksammas är det skattebortfall som skulle uppstå för kommunerna. Varje procent i minskad lön som löntagarna eventuellt skulle byta mot skatteförmåner innebär ett bortfall för kommunerna i storleksordningen 200 miljoner. Det måste uppmärksammas att om man gör en uppgörelse med löntagarna så är det ett oeftergivligt villkor att kommunerna får kompensation. Kommunerna har via sina förbund lovat att hålla kommunalskatten på oförändrad nivå under två år, och då får man inte bakvägen påföra dem kostnader som skulle innebära att de tvingas höja sina skatter. Kommunalskatten är för de flesta människor den mest betungande delen av deras skatteutgifter, och särskilt lågoch mellaninkomsttagarna får känning av en höjning av kommunalskatten. Vill man nu ge de grupper som har det besvärligast med skatten en favör, så är en övervältring på kommunalskatten en felaktig väg. Man får hoppas att regeringen inte gör något illusionsnummer, som ser ut som en skattesänkning men som i realiteten är en skattehöjning eller en övervältring på dem som har den svagaste skattekraften i samhället. Erfarenheterna av det stora utspelet, där två tredjedelar av svenska folket skulle få en skattelättnad blev tyvärr inte de som förutspåddes vad gäller det samlade skattetrycket. Den bistra verkligheten blev att många människor inte fick något ökat utrymme för sin personliga konsumtion utan t.o.m. i vissa fall fick en reallönesänkning, sedan skatten och inflationen tagit sitt och tidigare förmåner bortfallit på grund av den rent nominella ökningen av inkomsten. Vad vi behöver är sådana förslag att skatten inte ökas automatiskt utan att riksdagen hörs.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

Fru talman! Det är ju ett något egendomligt system som vi använder i den här nya riksdagen, när vi behandlar samma frågor flera gånger under en riksdag. Skatteförslag som tidigare framlagts från oppositionens håll kommer nu återigen upp till behandling. Vi har mera summariskt kastat in dem i en reservation, men från moderata samlingspartiets sida har vi menat att det finns all anledning att åter ta upp problemet om de mycket hårda marginalskatterna. Därför har vi i en särskild kläm yrkat på detta. Anledningen är att dessa problem är särskilt brännande för närvarande. Vi har fått vara med om ett system, som herr finansministern har tillämpat och som har gått ut på att när inflation och hård progressivitet i skatteskalan någon gång framtvingat en sänkning av den direkta skatten, har man samtidigt höjt någon annan skatteform. Det är det system man har tillämpat, och det har inneburit en totalhöjning av skatteuttaget. Socialismen känner tydligen inte någon annan form för skatteförändring än ett ökat samlat skattetryck. Nej, varje ny s.k. skatteomläggning som man gärna vill kalla skattelindring — har ökat statens skatteinkomster. Det är förvånansvärt att folk har funnit sig i att under så många år låta en allt större del av sin arbetsinkomst socialiseras och överlämnas till politikernas disposition. Man vill gärna fråga sig om det upplysta svenska folket inte har förstått att vad man än kallar de belopp som samhället lägger beslag på, antingen det är direkt skatt, mervärdeskatt, kommunalskatt, landstingsskatt, arbetsgivaravgift, pensionsavgift, sjukförsäkringsav gift, bensinskatt eller avgift på dryckesförpackningar, så är det dock vi alla som gemensamt med våra arbetsinkomster får betala till sista öret. Men nu har man tydligen vaknat till insikt om vad som håller på att hända. Den enskilde begriper att det är något fel i en politik som innebär att han eller hon trots löneförhöjning får en mindre reallön. Varpå kan då denna nya inställning bero? Även om det i andra länder med mycket lindrigare beskattning än vår har vuxit fram nya politiska partier som gjort våldsamma attacker mot den hårda beskattningen, är det nog inte dessa tendenser som har påverkat vårt folk. Nej, här är det säkerligen den kalla verkligheten som har framtvingat en reaktion. Folk orkar inte längre att bära de hårda skatterna. Man finner det meningslöst att arbeta mer eller påta sig mer ansvar för större lön. Skatten på den nya inkomsten tar ändock nästan allt. Nyföretagandet minskar, då lönsamheten är för låg på grund av det höga skattetrycket. Därmed har den förnämsta drivfjädern till ökade arbetsinsatser försvunnit, den drivkraft utan vilken tillväxten icke kan öka. Vi får därför nu finna oss i att se tillbaka på två år av stagnation i tillväxten. Det är denna tillväxt som skall ge oss chansen till fortsatt höjd levnadsstandard och lägre skatter. Normalt borde vi i vårt land ha en tillväxt på ca 8 å 9 miljarder kronor. Om vi bara avsatte några få av dessa miljarder årligen till skattesänkningar, så kunde vi åstadkomma en rejäl skattesänkning. Vi kunde få en verklig skattesänkning och en standardhöjning, om vi kombinerade en sådan politik med sparsamhet inom den offentliga förvaltningen. De förslag som under den senaste tiden har diskuterats i pressen och flera gånger här i dag, nämligen en höjning av arbetsgivaravgiften för att kunna sänka den direkta skatten är lika litet som de tidigare genomförda skatteändringarna någon verklig skattesänkning. Det blir bara en förflyttning, som innebär att de arbetande människorna i någon annan form får avstå samma stora belopp till det allmänna och avstå från personlig disposition över sina arbetsinkomster. Förslaget betyder ingenting annat än att man i sin förtvivlan över utvecklingen försöker fly från verkligheten. Principiellt skall naturligtvis skatternas höjd och konstruktion avgöras i riksdagen och" inte bli en bricka i ett förhandlingssystem för v grupper. Skattepolitiken angår hela folket, och därför skall riksdagen v bestämmande. Men parterna måste veta vad skatterna är, och därför måste det bli ett slut på de ständigt återkommande och överrumplande utspelen. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Brandt, som dels är ordförande i skatteutskottet och dels också är ordförande i skatteutredningen. Anser herr Brandt att det är tillfredsstäilande, om det t.ex. mellan finansministern och arbetsmarknadsparterna träffas ett avtal om skatternas höjd, som sedan skall effektueras genom riksdagen? Kommer herr Brandt i så fall att fortsätta med sin utredning, eller vad kommer att ske med den? Det tog ju oerhört lång tid innan vi fick igenom vårt krav på en genomgripande skatteutredning, och därför tycker vi att skatteutredningen nu måste skynda på sitt arbete. Det är också den som skall göra jobbet. Svenska folket kommer inte att orka med länge till med den nuvarande ordningen. Den stora boven i dramat är 1970 års skatteomläggning, som vi moderater också motsatte oss. Det var då som det genomfördes ett skattesystem, som åstadkom den stora höjningen av marginalskatten, skatten på inkomstökningar, vilken skapade de nuvarande orimliga skatteförhållandena för familjerna och d skilt barnfamiljerna. Det är nödvändigt att ta hänsyn till att familjen är en enhet, och man måste ta hänsyn till hur många det är som skall leva på en inkomst. Folk kan icke förstå varför samhället skall ta ifrån dem en så stor del av deras årsinkomst i form av skatter att de tvingas mottaga bidrag för att kunna klara kostnaderna för livets nödtorft. Skatteförmågeprincipen måste tillämpas i vårt skattesystem i framtiden. Det är mot den bakgrunden moderata samlingspartiet till årets riksdag ställt krav om en del omedelbara skattelindringar, som vi menar inte kan vänta på skatteutredningens förslag.

Vi önskar också att en plan för skattesänkningar läggs upp, så att folk vet vad de har att rätta sig efter i fortsättningen. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande nr 44. I reservationen 1 vid skatteutskottets betänkande nr 44 har de borgerliga partierna förenats om ett krav på att investeringsavdraget för byggnader i rörelse skall få åtnjutas fram till den 1 juli 1974. Bakgrunden till detta är, som redan tidigare här har framhållits, en önskan att underlätta för byggnadsbranschen att upprätthålla sysselsättningen, som för närvarande är svag och kan förväntas bli det också under den kommande vintern. Samma motiv finns för det av moderata samlingspartiet tidigare framförda kravet att ägare av egnahem och villafastigheter bör få göra avdrag intill ett belopp av 1000 kronor för reparationer som utförs under innevarande kalenderår. Dessa åtgärder skulle säkerligen i stor utsträckning komma att öka sysselsättningen bland landets många nu arbetslösa byggnadsarbetare. Givetvis kommer också anslagen till arbetslöshetens bekämpande att kunna bli mindre då arbetslösheten genom dessa åtgärder blir lägre. Någon förlust för statskassan kan därför icke en sådan åtgärd medföra. Jag vill samtidigt säga att vi genom besparingsförslag har full täckning för de krav som vi från moderata samlingspartiet ställt avseende minskade skatteuttag och utgiftsökningar för budgetåret 1973/74. Detta gäller alla de förslag vi har framställt. Det är därför ganska förvånande att regeringen nu slänger fram en lunta innehållande beräkningar av utgifter på sådana områden där vi uppenbart endast begärt en utredning och ett framtida förslag. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna I och 2 vid skatteutskottets betänkande nr 44.
Fru talman! Jag skall säga några ord om skatterna, som man under denna debatt så livligt talat om och så förfärligt jämrat sig över. Jag skall dock inte så mycket syssla med skatteutskottets betänkande. Vi har nämligen, som tidigare sagts, redan förut diskuterat de yrkanden som behandlas i detta betänkande, och de har då avslagits av riksdagen. Och alla yrkanden, utom det som gäller det särskilda investeringsavdraget, har 1972 års skatteutredning enligt sina direktiv att behandla. Investeringsavdraget ligger ju mera hos företagsskatteberedningen. Herr Fälldin sade att det bör bli en samordning mellan skatter och bidrag det har andra också talat varmt för att den faktiska sambeskattningen skall slopas och att momsen skall tas bort på vissa livsmedel. Allt det där ligger ju under skatteutredningen. Nu undrar herr Magnusson i Borås hur det blir med skatteutredningen. Jag har läst i tidningarna att den skulle vara överkörd nu, om herr Sträng kommer med ett skatteförslag, men man har också sagt: Låt skatteutredningen arbeta i lugn och ro! Det var vad jag lade märke till i herr Bohmans anförande. Å ena sidan har man förfärligt bråttom med att få fram en skattereform, för en skattesänkning måste det bli så fort som möjligt, å andra sidan säger herr Bohman, naturligtvis i skräck för att finansministern skall komma med ett förslag nu: Låt skatteutredningen arbeta i lugn och ro! Jag anser inte alls att skatteutredningen är obehövlig. Det är inte så enkelt att göra ett nytt skattesystem, men om jag har förstått finansministern rätt så är inte det aktuellt heller. Vad det gäller är om de fackliga organisationerna enas om den där proceduren, som jag inte behöver ingå på här men som alla känner till. Det resultat som kan komma av detta får man betrakta mera som ett provisorium; det har inte med ett genomarbetat skattesystem att göra. Jag har sagt här tidigare att i stället för att indexreglera skatterna måste en regering periodvis lägga fram förslag om ändringar, och det har vi gjort. Det har kommit sådana ändringar två år i rad nu. Men om de fackliga organisationerna anser det behövligt med en omläggning även ur fackligt-politisk synpunkt har jag ingen anledning att motsätta mig det. Jag skall behandla bara en sak i skatteutskottets betänkande, och det är moderaternas förslag om att folkpensionen skall göras skattefri. Vill herr Magnusson i Borås förklara för mig hur ni har tänkt er det? Ni har ju inte skrivit i motionen om det, och mitt kansli kan inte räkna ut hur ni har tänkt er att det skall gå till. Det skulle vara intressant att veta, för om man bara gör folkpensionen skattefri får även de största inkomsttagarna, enbart därför att de är folkpensionärer, 4 000—5 000 kronor i skattelättnad, och det kan ju inte vara nödvändigt. Även vi riksdagsledamöter, som har en rätt hygglig pension, skulle då plötsligt få 4 000—-5 000 i skattelättnad. Det följer med det systemet, om ni inte har någon annan metod att klara saken. Jag sade att den statliga skatten har sänkts periodvis under de två senaste åren och också tidigare. Det är alltså fel att tala om att man bara har höjt skatterna. Men den kommunala skatten har höjts, och därmed har den liksom ätit upp statsskattens sänkning. Jag skall något belysa det. Är det skatten som så hårt har beskurit inkomsterna att ingenting har blivit kvar, som man försöker göra gällande här? Låt oss se på en vanlig industriarbetare med genomsnittsinkomst. En ensamstående har under åren 1968-1973 fått sin disponibla inkomst räknat i löpande priser ökad med 6 136 kronor. En ogift med ett barn har fått en ökning 1968-1973 på 8148 kronor, alltså en faktisk löneökning. En gift man med hemmafru som inte har något barn — och alltså inte har bostadstillägg har fått en ökning med nära 6 000 kronor under den tiden. En gift man med halvtidsarbetande maka och två barn har fått en ökning på 9 031 kronor, och hade han haft tre barn hade han fått 12 763 kronor i ökad disponibel inkomst under denna tid. Det är alltså felaktigt att skylla på själva skattesystemet. Det är inte skatterna som har ökat och tagit bort löneökningen, utan man får helt enkelt, om man räknar om i fasta priser, skylla på prisstegringen och inflationen. Men vi vet ju alla hur svårt problemet är, och det har finansministern nyligen förklarat. Under den här tiden — jag skall inte ta fler exempel — har ju också arbetstiden förkortats. Låt mig alltså konstatera kort och gott att av bruttolöneökningen under tiden 1968-1973 har 60—90 procent fått behållas av individerna sedan förändringar i skatter och bidrag har beaktats. Särskilt gynnsam har utvecklingen varit för barnfamiljerna — det är odisputabelt. Trots de höga marginalskatterna man gör gällande att människorna ändå borde få behålla hälften — får inkomsttagare med ända upp till 100 000 kronors inkomst behålla mer än hälften av inkomsten. Jag vill bara säga detta för att rätta till alla orimliga påståenden när det gäller skatterna. Det är de kommunala skatterna som tynger lågoch mellangrupperna hårdast. Men det är också på det området som människorna kommer i kontakt med den service som samhället lämnar. Jag har varit med i det kommunala arbetet sedan 1936 och praktiskt taget hela tiden varit ordförande i kommunalfullmäktige, jag har varit med i landstingets förvaltningsutskott och känner till hur vi pressats när människorna vill ha mer och mer. Som herr Ekström sade har företagen krävt att kommunerna skulle vidta den och den serviceåtgärden. Företagen som tidigare kostade på gator, elledningar, vatten och avlopp, har sagt: ”Det som är innanför staket sköter vi om, men det som är utanför är kommunens angelägenhet.” Det är då naturligt att kostnaderna stiger för kommuner och landsting. Låt mig ta några exempel. Från 1960 till nu har kommunalskatten ökat från 14:63 till litet över 24 kronor. Landstingsskatten har fördubblats på tio år; 1963 var den 5:04 och 1973 är den 9:27. Kommunalskattens andel av den totala skatten för dem som varken har förvärvsavdrag eller makeavdrag är vid 20 000 kronor i inkomst 61,2 procent. Den som har 25 000 betalar 60 procent, den som har 30 000 betalar 57,4 procent och den som har 50 000 betalar 51,6 procent. Först när man kommer upp i 60 000 kronors inkomst är den kommunala skatten lägre relativt sett än den statliga, nämligen 49,4 procent. Vid 100 000 är den 42,4 procent och vid 300 000 är den nere i 34 procent. När det förekommer makeavdrag i familjen men inte förvärvsavdrag, blir för den som har 20 000 kronors inkomst kommunalskattens andel nära 90 procent av den totala skatten. Vid 25 000 kronors inkomst blir det 74,4 procent, vid 30 000 kronor 70 procent och vid 50 000 kronor 56 procent. Först när man kommer upp i 100 000 kronors inkomst är man under hälften i kommunalskatt eller 43,8 procent. Ju högre inkomst man har, desto lägre andel betalar man således i kommunalskatt eller tvärtom. Varför är det nu på det här viset? Jo, kommunernas kostnader och investeringar har helt enkelt inte kunnat hållas inom ramen för skatteunderlaget, och orsaken har varit bl.a. befolkningsflyttningen. Kommuner med minskat befolkningsunderlag har endast delvis eller kanske inte alls kunnat utnyttja kommunala anläggningar. Kvar i kommunerna har blivit ett ökat antal tärande invånare — folkpensionärer och liknande. Med ökad befolkning har man fått ökad koncentration av människor, och det har medfört ökat bostadsbyggande med åtföljande krävande kollektiva anläggningar av olika slag: skolor, idrottsanläggningar, serviceinrättningar, gator och vägar. Till detta har kommit den ökande motortrafiken som krävt ombyggnad av stadsområden o. d. Sedan har vi olika reformer: grundskolans utbyggnad, kommunaliseringen av gymnasierna, vidgad barntillsyn, uppsökande verksamhet inom socialvården, ökat ansvar för miljövården samt ansvar för bostadsförsörjningen. Och landstingen har ju fått en väldig ökning när det gäller sjukvården. 1960 gick hälsooch sjukvårdskostnaderna upp till 791 miljoner 1972 var de uppe i den tiodubbla summan eller 7 817 miljoner. Som alla kommunalmän och landstingsmän vet är det sjukvårdskostnaderna som tynger mest. De uppgår till 80 procent av landstingens kostnader, och lönekostnaderna i landstingens verksamhet uppgår till omkring 70 procent. I mitt län beräknas sjukvårdskostnaderna nästa år komma upp i över 400 miljoner, och vi får öka dem med i runt tal 17 miljoner. Ja, så är det. Kraven bara ökar. Och säger man till människorna ute i bygderna — jag har framhållit detta tidigare — att det blir nödvändigt att höja landstingsskatten eller kommunalskatten om vi bygger detta lasarett eller denna skola eller denna verkstad, så bryr de sig helt enkelt inte om det. De vet vad det betyder och de bara kräver att få detta. Vi måste ha klart för oss att det är på det sättet. Där kommer ju människorna inpå vad samhället ger dem, och de förstår sambandet mellan skatter och vad de får för skatterna på ett helt annat sätt än ni försöker göra gällande, då ni säger att skatterna är tan bortkastade pengar. Det är ju inte på det sättet — annat än möjligen för den som säger: Jag har så stora inkomster och så stor förmögenhet att jag klarar mig bra ändå. Så var det ju förr innan socialdemokraterna fick något inflytande härvidlag. Fru talman! Det må vara nog om detta. Jag skall så säga några ord om momsen på livsmedel man kräver ju att mervärdeskatten på baslivsmedel skall tas bort. Principen för mervärdeskatten är att den skall verka neutralt, bl.a. på konsumtionen. Konsumenten skall vid val av olika konsumtionsvaror inte påverkas av skatten. Det är den princip vi har slagit fast. Men då är förutsättningen att skatten är generell och att den Så är det nu, med undantag för utgår med en enhetlig skattesats. reduceringsregeln på byggnadsområdet, som jag inte här skall gå in på. Varje procent ger mellan 900 miljoner och 1 miljard. I nuvarande budget ger mervärdeskatten 13,3 miljarder och i nästkommande budget beräknas den ge 14 miljarder, vill jag minnas. På livsmedel utgör mervärdeskatten 4 miljarder. Slopas den helt på livsmedel minskar alltså statsinkomsterna med 4 miljarder. Om det läggs på andra varor — vi har inte fått klart för oss hur man där vill ha det — så måste procentsatsen på de varorna öka från nuvarande 17,65 till 26,5 procent. Detta har kommunisterna nu förstått.

Om vi andra vore lika skickliga i att plocka fram pengar, så vore det ju ingen konst. Men alla vet att det där är orealistiskt. Det finns inte någon som helst saklig grund för förslaget att plocka fram pengarna på det sättet. Och därmed kan inte heller kommunisterna lösa problemet att ta bort mervärdeskatten så där enkelt. Mittenpartierna nöjer sig med att slopa mervärdeskatten på baslivsmedel. Men som finansministern sade tidigare i dag skulle det kosta 3 miljarder kronor, och han frågade hur herr Fälldin ville skaffa de pengarna. På det svarade herr Fälldin så där finurligt som herr Hedlund alltid brukade göra, att det har man inte tänkt på; man kanske skulle kunna ta det successivt, ett år på mjölken och ett annat år på margarinet Om man går successivt fram, så går det att klara. Ja, men det kostar ändå 3 miljarder kronor, det är ett faktum. Det verkar som om kostnaderna inte bekymrade förslagsställarna. Det är så lätt att kräva en sänkning av skatterna, men samtidigt driver man en politik som skulle öka statens utgifter och skärpa skattetrycket ännu mer. I år har vi i skatteutskottet haft ett rekordartat antal motioner om bidrag och sade att det måste vi ta bort. Men herr Sjöholm, herr Löfgrens partikamrat, har här i riksdagen sagt att om man skulle ha bifallit alla framförda motionsyrkanden om avdrag, så skulle staten inte ha fått in ett enda skatteöre. Det var hans uppfattning, så folkpartist han är. Då frågade jag om inte herr Sjöholm kunde tala med sina partikamrater och övertyga dem om det. Det är vi som hittills har haft det jobbet, sade jag, och om herr Sjöholm ville hjälpa oss med det, så vore det mycket bra Dessutom har det också framställts krav på åtgärder som skulle öka entligt Men låt mig säga ännu några ord om ändringen av mervärdeskatten på livsmedel, som vi så ofta får förslag om. En sådan ändring skulle förorsaka svårigheter för skattskyldiga, för deras kunder och för skattemyndigheterna, svårigheter som kunde bli nog så svåra att bemästra. Skall exempelvis alla livsmedel eller endast vissa undantas från skatt? Vi vet inte var moderaterna står i det fallet eller om man där vill ha någon ändring över huvud taget, men mittenpartierna vill göra undantag för vissa livsmedel. Och då blir det ju nödvändigt att definiera vilka varuslag det skall gälla. Hur man än gör kommer det att uppstå gränsdragningsproblem. Och i detaljhandeln blir det nödvändigt att göra en särbehandling av livsmedel, eftersom vår detaljhandel har ett varusortiment som omfattar väsentligt mer än bara livsmedel. Om detta krav tillgodosågs skulle detaljhandeln troligen bli tvungen att hålla livsmedlen skilda från annan försäljning — och inte kommer det då att förbättra våra möjligheter att klara skatteflykten! Då måste kontrollen bli ytterst svår, när man skall skilja ut vad det är fråga om för försäljning. Och det skulle minsann inte bli lätt att hålla efter mindre nogräknade skattskyldiga Skall vidare undantaget gälla i varje led? Har man tänkt igenom det problemet? Skall det gälla såväl produktion som distribution och försäljning till konsument? Där måste man i så fall också fråga vad som menas med konsument. Även det är en fråga som måste lösas. Och skall undantaget föranleda rätt till avlyftning av ingående moms på produktion och distribution av livsmedel? Det har ännu inte diskuterats och än mindre klargjorts. Detta är några problem som man inte bekymrat sig om men som skatteutredningen måste ta itu med och lösa om man över huvud taget skall differentiera mervärdeskatten. Fru talman! Det här var bara några randanmärkningar. Jag har inte satt ihop något anförande; jag har nu bara plockat litet bland mina papper. Tillåt mig till sist citera vad Sander i Dagens Nyheter säger beträffande mittenpartiernas krav. Han säger: ”De vill ha en skattereform som tillgodoser och gynnar ekonomisk tillväxt, sänkt pensionsålder, vårdnadsbidrag för barn under tre år, förbättrade kommunikationer, krafttag för arbetsmiljön samt nyskapande investeringar och ett bättre samhälle.” Det låter fint. ”Men hur skall det gå till? Med sänkta skatteinkomster. Hur går det då med sociala reformer som kräver ökade skatter? Som bidrager till ökade statsutgifter. Krafttag för arbetsmiljön tar resurser som behövs för nyskapande investeringar. Hur skall man kombinera sänkt skatt, ökade transfereringar och höjd investeringstakt? Det förutsätter en ekonomisk tillväxt av hittills okänd styrka”, skriver Sander. Och det är så riktigt. Ingen av oss kunde bättre ha definierat mittens illusionsnummer. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Det är, fru talman, inte saklig politik att kräva kostnadskrävande reformer och samtidigt lova en sänkning av skatten. Det är inte saklig politik att föra en skattekritik som om skatterna vore bortkastade pengar. Det är inte saklig politik att klaga på skatterna och statsutgifterna utan att ange vägar till sparsamhet och var den sparsamheten skall sättas in. Oppositionen kan i valrörelsen tala om att man yrkat en oändlig massa avdrag på skatten, förbättringar för barnfamiljerna och för folkpensionärerna, ja alla populära ting som över huvud taget kan tänkas ut av borgerliga riksdagsledamöter. Men samtidigt kan man också tala om för väljarna att om de röstar på oppositionen skall änkta skatter.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
Fru talman! Herr Brandt ställde frågan till mig, vad vi menar med vårt förslag om lägre skatter för folkpensionärerna. Vi har krävt att folkpensionen i princip skall vara skattefri genom att grundavdraget för folkpensionärerna skall vara 90 procent av basbeloppet.

Herr Brandt berörde momsen på livsmedlen. Det är klart att det inte rör sig om så våldsamma belopp, om man skulle ta bort momsen på mjölk och smör; vi har begärt att skatteutredningen skall se över vad det skulle komma att innebära. Det skulle inte heller ur kontrollsynpunkt bli särskilt besvärligt, eftersom det i allmänhet inte finns mer än en leverantör på det området. Men detta har vi som sagt begärt att skatteutredningen skall undersöka. Sedan man hört herr Brandts långa tal med försvar skatterna och allt tal om hur nödvändigt det är att vi fortsätter att ta ut höga skatter, blir man beklämd när man tänker på att han också är ordförande i skatteutredningen. Man undrar vad det är för slags förslag den skall komma fram till. En sak kan finansministern antagligen vara ganska säker på: Får herr Brandt bestämma där kommer han att uppfylla de önskningar som finansministern har framställt till utredningen i direktiven, nämligen att de förslag den kommer fram till inte får leda till ett mindre skatteuttag än det vi för närvarande har. Sedan blir jag också litet fundersam när jag hör herr Brandt tala om den eventuella höjning av arbetsgivaravgiften som har diskuterats Beträffande den så säger han: Det är klart att vi ska ha kvar skatteutredningen. Men om de fackliga organisationerna träffar en överenskommelse är han tydligen beredd att expediera den beställningen Det tycker jag är felaktigt. Skatterna skall avgöras i Sveriges riksdag och inte på Blasieholmen.
Fru talman! När herr Brandt talar om hur oppositionen skulle kunna föra sin valpropaganda kommer otvivelaktigt tanken, om herr Brandt här demonstrerade hur han för sin propaganda beträffande de borgerliga partiernas olika ståndpunkter. Han gav en totalt felaktig bild av de ställningstaganden vi har gjort. Jag har inte talat om skatterna som bortk flera tillfällen betonat vikten av att vi ser skatterna i starkt samband med den service samhället ger. Det är alldeles självklart att man skall se dem så. Vad jag har tagit upp nu och tidigare är att vi skall försöka få fram ett ade pengar. Jag har vid så rättvist skattesystem som möjligt. Ett skattesystem som inte ger de orättvisor det nuvarande skattesystemet medför. Herr Brandt betonade också att vi har fått en skattesänkning under de senaste åren. Jag vill fråga: Vad räknar herr Brandt till statlig skatt? Är det endast den statliga inkomstskatten? I så fall är hans påstående riktigt. Men vi har samtidigt med sänkningen av den fått en höjning av mervärdeskatten med fem procent och en fyraprocentig arbetsgivaravgift! I de propositioner som framlagts 1970 och 1972 har klart uttalats att det var fråga om en omläggning av skatten från direkt till indirekt skatt och att de totala avgifterna skulle bli ungefär desamma för den enskilde. Människorna bryr sig inte om i fall skatterna höjs, de bara ställer nya krav på samhället, säger herr Brandt. Härvidlag har förmodligen skatteutskottets ordförande en annan uppfattning än vad finansministern har Denne har vid flera tillfällen starkt understrukit att den direkta skatten den statliga och kommunala är så hög att den inte kan höjas ytterligare. Jag anser att det för den enskilde måste synas meningsfullt att göra en arbetsinsats detta är nödvändigt om vi skall bibehålla en god utveckling i vårt land och då finns det en gräns för hur högt beskattningen kan gå. Att slopa momsen kostar 3 miljarder kronor har det sagts. Vad har vi från centern och folkpartiet begärt när det gäller momsen? Vi har begärt att man skall utreda olika alternativa system för att reducera mervärdeskattens fördyrande inverkan på viktiga livsmedel. Vi har nämnt olika alternativ för att åstadkomma detta, och jag anser att ni skall bemöta de förslag vi har framställt och inte något helt annat än det vi har framfört i — Nr 108 Svårigheterna för handeln har också nämnts. Väljer man ett system som ni överensstämmer med det som nu tillämpas på grund av prisstoppet bör det inte bli några svårigheter för handeln. Det är en av de vägar vi har föreslagit i vår motion, nämligen att man skall införa ett konsumtionsstöd som reducerar momsens fördyrande inverkan. Vi har rätt att begära att våra förslag skildras sådana de är och inte ges ett helt annat innehåll.
Fru talman! Herr Brandt sade en hel del om hur kommunalskatterna hade höjts. Han har väl redovisat riktiga siffror, och kommunalskatterna har gått i höjden under det senaste årtiondet. Men vad herr Brandt inte nämnde var anledningen till att kommunalskatterna höjts. Höjningen har orsakats inte bara av de krav människorna ställt på kommunerna och kommunernas investeringar för att göra förbättringar utan också av ålägganden som kommunerna fått genom de beslut vi har fattat inte minst i riksdagen. Sedan skulle jag vilja rekommendera herr Brandt att räkna ut hur mycket momsen har påverkat kommunalskatten. Det är avsevärt. Man får inte glömma sådana saker. Jag vill också rekommendera herr Brandt att räkna ut hur mycket momsen har ökat skatteuttaget i herr Brandts hemkommuner — både primärkommunen och landstingskommunen.

Jag trodde herr Brandt kände till den överenskommelsen. Herr Brandt talade om hur krångligt det skulle bli att ta bort momsen på livsmedel. Jag håller med herr Brandt om detta — så till vida att det kommer att bli krångligt, om man lägger över olika skatteuttag på handeln. Resultatet kommer att bli en fördyring, och de som til syvende og sidst får betala den fördyringen är konsumenterna. Men det finns ju andra vägar. Finansministern har föreslagit oss en annan väg när det gällde att hindra livsmedelspriserna att gå upp på grund av jordbruksavtalet. Varför inte pröva den vägen? Det finns säkert en hel del saker att göra. Jag hoppas att herr Brandt såsom ordförande i utredningen bevakar just handelns intressen och ser till att man inte får ett krångligt system” där. Men det är ju resultat man vill nå, så att man får ner kostnaderna för

Fru talman! Man talar alltid om att Sträng tar pengarna, och man avser då den statliga skatten. Vi har alltså inte diskuterat indirekt skatt här över huvud taget, utan vad vi nu diskuterar är den direkta skatten. Vi skall i utredningen undersöka möjligheterna att tillämpa en 121 differentierad mervärdeskatt. Nu säger herr Josefson i Arrie att det yrkande som har ställts gäller en utredning. Allright, men detta skall ju vi syssla med i skatteutredningen! Jag har här försökt att förklara att det inte är den statliga skatten som tynger lågoch mellaninkomstgrupperna mest, utan att det faktiskt är kommunalskatten som gör det. Det förstår människorna, och det finns ingen som kan vederlägga att det förhåller sig på det sättet. Det är kommunalskatten som har ätit upp de sänkningar av den statliga skatten som regeringen har föreslagit och som riksdagen har beslutat. När jag nämnde hur den borgerliga propagandan bedrivs sade herr Josefson att det kanske bara är som Brandt säger i valpropagandan. Nej, den borgerliga propagandan har ni fört här. För ni ut den diskussion som har förts här i dag, är det helt enkelt ett illusionsnummer. Ni har en mängd yrkanden om ökade statliga utgifter samtidigt som ni pläderar för och försöker inbilla människorna att det går att sänka skatten. För att jag inte skall glömma bort det vill jag sedan fråga herr Magnusson i Borås en sak. När ni nu skall höja grundavdraget för folkpensionärerna det avtrappas nu, såsom herr Magnusson sade, vid 52 500 kronor — skall då avtrappningen komma först mellan 67 000 och 70 000 kronor? Upp till denna inkomst får alltså folkpensionärer skattelättnad genom ert förslag. Men inte nog med det, utan om ingenting sker höjs marginalskatten till 75 procent mellan 52 500 och 67 000 eller 70 000 kronor i stället för att den nu är 60 procent. Hur löser ni det problemet? Jag vill se den ändring av skatteskalan som eliminerar detta besvär.

Herr talman! 1973 års vårriksdag närmar sig sitt slut. Det har varit en oerhört arbetstyngd riksdag. Den kommer säkert att gå till historien som en av våra stora reformriksdagar. Det är inte möjligt för mig att sammanfatta alla de viktiga beslut som riksdagen fattat under det senaste året. Jag skall begränsa mig till några huvudområden. Höstriksdagen beslöt att godkänna det frihandelsavtal som träffa mellan Sverige och EG. Den 1 april i år trädde de första tullsänkningarna i kraft. För en lång tid framöver kommer dessa förbättringar att fortsätta. Det betyder att näringslivets planering nu kan ske på en betydligt säkrare grundval än tidigare. Att finna en lösning på vårt samarbete med EEC som är förenlig med en fast och konsekvent neutralitetspolitik har kanske varit den viktigaste fråga vi stått inför under denna valperiod. Vi nådde en konstruktiv lösning som ger trygghet för framtiden. Höstriksdagen lade fast nya riktlinjer för regionalpolitiken. Det betyder att riksdagen lagfäst grundsatsen om att varje region har rätt till en fortsatt ekonomisk och social utveckling, att den regionala balansen är ett av de övergripande målen för den framtida politiken. Under våren har dessa riktlinjer följts upp med en rad konkreta förslag när det gäller det stöd till glesbygden i olika former m.m. Jag tror att det är rätt att säga att dessa väldiga satsningar på regionalpolitiken skapat ökad framtidstro och trygghet i de utsatta regionerna i vårt land. Höstriksdagen lade också fast riktlinjer för den framtida hushållningen med mark och vatten. Vi har lagt en grund för planering av bebyggelse och industriell utveckling och miljövården i vårt land. Samtidigt har vi genom en rad konkreta beslut fullföljt en aktiv miljöpolitik. Jag tänker på den stora satsningen på renare luft och renare vatten, jag tänker på vårriksdagens beslut om en lag om miljökontroll och den fortsatta markpolitiken. Chefen för FN:s miljöorgan, Maurice Strong, har nyktert konstaterat: ”Det finns inget land som gjort så mycket för att förbättra miljövården i världen. Detta är ingen överdrift. Sverige har ett enastående anseende bland andra länder. Dels på grund av er framsynta miljöpolitik inom landet, dels genom att ni tog initiativet och var värdar för FN:s Vi bör inte ta det som ett beröm utan framför allt som en förpliktelse att målmedvetet fortsätta arbetet för en bättre miljö. Miljöpolitiken har med rätta väckt ett starkt engagemang hos Sveriges ungdom. Denna riksdag har gjort stora insatser för att förstärka och fördjupa den sociala tryggheten. En serie genomgripande reformer har genomförts: sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, tandvårdsförsäkringen och en ny föräldraförsäkring har beslutats, samtidigt som angelägna förbättringar genomförts för pensionärer, handikappade och andra utsatta grupper. Dessa reformer ansluter direkt till vår gamla strävan att skapa trygghet för människor genom gemensamma insatser och solidariskt ansvar. Konservativa och reaktionära strömningar har på senare tid svept över en del industriländer och också vunnit en viss återklang i vårt land. Dessa strömningar riktar sig ytterst mot solidariteten och det gemensamma ansvaret människor emellan. Det är därför särskilt betydelsefullt att riksdagen klart slagit fast: Sverige går vidare på den sociala trygghetens väg. Denna riksdag har inlett ett långsiktigt och genomgripande arbete för en social förnying av produktionslivets villkor och för en demokratisering av arbetslivet. Det är krav som växt fram ur löntagarnas upplevelse av verkligheten ute i arbetslivet och som tagits upp och drivits fram av arbetarnas och tjänstemännens organisationer. Regering och riksdag måste lämna en konstruktiv medverkan i detta reformarbete. Det har skett genom konkreta förslag som har förelagts eller kommer att föreläggas riksdagen. Höstriksdagen beslöt genomföra en femårig försöksverksamhet med plats i företagens styrelser för de anställda. Nu finns snart 8 000 arbetare och tjänstemän ute i styrelserna. En ny arbetsmiljölag, som ger 85 000 skyddsombud väsentligt förbättrad ställning och beslutanderätt i centrala frågor på arbetsplatsen, ligger på riksdagens bord. Det är den första lagen i vår historia som utformats under omedelbart medinflytande av de människor som i sin kommande verksamhet direkt skall beröras av lagens bestämmelser. Dess innebörd är att löntagarna på ett betydelsefullt sätt flyttat fram sina positioner på arbetsmarknaden till skydd för liv och hälsa. Riksdagen har beslutat att 500 miljoner av AP-fondernas medel skall kunna användas för aktieköp. Löntagarna vill positivt medverka i uppbyggnaden av framtidens industri. De vill därvid också ha en större delaktighet och ett medinflytande i den industriella utbyggnaden. Förslaget innebär en spridning och en decentralisering av makt och inflytande i den svenska ekonomin till arbetarnas och tjänstemännens illningstrygghet för höstriksdagens granskning. Den skall ge ett stöd, en trygghet framför allt för dem som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Det får icke vara en ensidig lönsamhetsbedömning som avgör en människas rätt på arbetsmarknaden. Arbetarna och tjänstemännen måste få en lagfäst rätt till sociala och mänskliga hänsyn på arbetsmarknaden. Lagen skall också ge åt de anställda själva och deras organisationer en möjlighet att påverka sin egen anställningstrygghet. Om riksdagen ställer sig bakom den lagen har vi tagit ett stort steg mot att avskaffa en avgörande brist på jämlikhet i arbetslivet som brukar benämnas § 32. Vid denna valperiods början talades mycket om den handlingsoförmögna och förlamade minoritetsregering som skulle bära ansvaret. Det talet har nu tystnat. De reformförslag som vi lagt fram har utarbetats i en demokratisk process inom vår rörelse. Det har givit dem fasthet och anknytning till verkligheten. En fast målsättning och en klar politisk vilja förblir förutsättningen för att nå resultat. Detta är för oss socialdemokrater en stor framgång. Över detta känner vi en ödmjuk glädje. Inte i första hand på grund av gynnsamma utfall på riksdagens voteringstavla, utan därför att dessa reformer direkt och omedelbart berör människornas vardag.

Men de är viktiga. De betyder att man kan förbättra vardagen. Och detta är ju ytterst politikens och samhällsarbetets syfte. Men detta reformarbete är inte något fullbordat. Det är ett steg på och det demokratiska medansvaret som ledstjärna. Vi söker medborgarnas stöd för att fortsätta arbetet för en fördjupad social trygghet, en bättre miljö, en aktiv regionalpolitik präglad av solidaritet mellan och land. Vi vill fullfölja arbetet för en förny och en demokrati av arbetslivet. Lagarna om arbetsmiljön och anställningstryggheten måste fullföljas med nya förslag under den kommande perioden. Vi bör ersätta rättsverkningarna av § 32 med ett system av lagar och avtal som reglerar förhållandet mellan företagsägare och deras anställda på ett annat sätt än nu, Vi har händerna fulla med angelägna och konstruktiva arbetsuppgifter. De allra flesta av de förslag som regeringen lagt fram har glädjande nog fått stöd av breda majoriteter i Sveriges riksdag. Det har varit möjligt antingen därför att oppositionen mangrant slutit upp bakom regeringens politik eller därför att de borgerliga varit splittrade. Även i frågor som vållat politisk strid har regeringen vanligtvis fått ett eller två av de borgerliga partierna med sig. Det ger anledning till vissa intressanta observationer. I den borgerliga pressen svämmar i dessa dagar emot oss floder av övermod, segervisshet och självberöm. Den efterlängtade borgerliga regeringen förut kretsar nästan vara ett faktum. Man har tydligen glömt alla de väldiga segrar som de borgerliga partierna vunnit förut i opinionsundersökningar. Valresultatet har som bekant blivit något annorlunda. Så kan det bli även denna gång. Det skulle — sagt i förtroende — inte förvåna mig. I all denna på förhand uttagna segeryra talas det väldigt litet om vad en borgerlig regering skulle föra för konkret politik och vad ett borgerligt regeringsalternativ praktiskt innebär. Låt oss ur denna synvinkel se på några av riksdagens beslut. Ger dessa någon ledtråd? I EEC-frågan stödde centern regeringen, folkpartiet följde efter med många om och men. Moderaterna stod isolerade. Moderaterna lyckades inte splittra nationen i denna för vårt folk ytterst viktiga fråga. Man lyckades endast splittra borgerligheten. Men så mycket står klart: Det fanns ingen gemensam borgerlig politik i EEC-frågan. I regionalpolitiken har vi i huvudsak fått stöd av två borgerliga partier. Där stod centern isolerad med sin besynnerliga riksplan och med sina överbud på olika punkter. Centern lyckades inte driva in en kil mellan stad och land i den svenska nationen. Man lyckades endast splittra borgerligheten. Så mycket står klart: Det fanns ingen gemensam borgerlig regionalpolitik. I miljöpolitiken har regeringen i huvudsak fått stöd av folkpartiet. Moderaterna stod ensamma om sitt fullständiga nej till en markpolitik som skulle göra den fysiska riksplanen till en verklig miljöpolitik i stället för en handbok i markspekulation. I sin extrema markpolitik stod moderaterna isolerade. Men när riksdagen i vår skulle ta ställning till lagen om miljökontroll och värnet av vår natur mot skövling genom grustäkter så ställde sig också centern på markägarnas och producent intressenas sida. Där valde centern bort miljön. Folkpartiet ska ha en eloge för att man stod fast. Men så mycket står klart: Det fanns ingen gemensam borgerlig miljöpolitik. De sociala trygghetsreformerna har glädjande nog genomförts i stort sett i enighetens tecken. Jag kan dock inte underlåta att peka på den egendomliga motsättningen som råder i moderaternas uppträdande. Ute i agitationen talar moderaterna mycket om att spara och skära ned på bidrag och vädjar till de fördomar de kan spåra upp. Väl inne i denna kammare intar herr Bohman och hans meningsfränder en betydligt mer beskedlig hållning. Där trycker man snällt på knapparna för ökade sociala kostnader. Sedan klagar man över statens utgifter. Det leder till att man kan fråga sig hur det egentligen är beställt med en borgerlig enighet kring socialpolitiken I frågorna om arbetslivets reformering präglas den borgerliga bilden av tvehågsenhet och splittring när det gäller de samlade förslag till förnyelse av arbetslivet som socialdemokratin lagt fram med stöd av löntagarnas organisationer. Mest påtagligt blev det i fråga om AP-fonderna. Det skulle bli en väldig strid, hade man tänkt, om centralisering, maktkoncentration och pampvälde. Men vid omröstningen häromdagen röstade moderaterna och folkpartiet i tur och ordning för uppskov med hela frågan, därefter för avslag på alltihop och slutligen för centerns reservation, som innebar en principiell uppslutning bakom regeringen med vissa inskränkningar. I april motiverade de borgerliga partierna sina krav på uppskov till hösten med att man ville ha en valrörelse om AP-fonderna. I maj söker en äta över reträtten med att hävda att närmast samfälld borgerlig press sl man nu tack och lov slipper denna fråga i valrörelsen. Det kan inte I skilt trovärdigt för alla de borgerliga väljare som måhända trodde på skräckskildringarna Den 11 april förklö förslag var helt borta: ”Att nu gå på samma linjer som utredningen blir bara en markering. Vi bör ta upp principstrid med regeringen och inte nöja oss med halva lösningar.” Den 24 maj hade folkpartiet givit upp kampen, Förklaringen till detta sällsamma skeende är enkel. Moderaterna och folkpartiet drog upp till en väldig kamp. De upptäckte snart att de borgerliga partierna var splittrade och oeniga. De kunde inte finna en gemensam linje. Då ville de ha uppskov med hela frågan. Om det kunde de enas. Men även det misslyckades, I utskottet blev deras splittring definitiv. Det fanns ingen gemensam borgerlig ståndpunkt som de kunde gå ut till väljarna med. Då gav de upp. Hela motståndet bröt samman. Det skall vi socialdemokrater inte beklaga oss över. Det för oss väsentliga är att vi kunnat genomföra de förslag som de stora löntagarorganisationerna ställt sig bakom. Denna korta genomgång visar några exempel. Jag kunde ta fler: försvarspolitiken, utlokaliseringen, valutafrågan, finansieringen av prisstopp, radio och TV osv. Den visar att i en rad av de stora reformfrågorna — och små med för den delen — vid årets riksdag har de borgerliga varit splittrade, handlingsoförmögna. Socialdemokraterna har lagt fast sin reformpolitik vid sina kongresser och rådslag. Vi har lagt fram den för medborgarna. Vi har genomfört den. För detta känner vi, som jag nyss sade, en ödmjuk glädje. Vad hade de borg politik i dessa frågor? Det vet vi inte. Det vet ni förmodligen inte själva rliga partierna om de haft makten — fört för Det enda man med absolut säkerhet kan säga, med hänsyn till er öppet redovisade splittring, är att det i dessa frågor miljöpolitiken, regionalpolitiken, EEC, arbetslivets förnyelse, sannolikt socialpolitiken hade förts en annan politik. Det hade blivit en kursändring som ni såväl på förhand som i efterhand är ovilliga eller oförmögna att redovisa. Detta är er avgörande svaghet. Ni vägrar envist att före höstens val lägga fram ett samlat och konkret borgerligt regeringsalternativ. Den stencil som ni i dag nästan i hemlighet delat ut bekräftar bara detta. Därmed lämnar ni väljarna i ovisshet. Det blir en kursändring i de stora reformfrågorna, men åt vilket håll och på vad sätt? Den frågan kan ni inte eller vill ni inte besvara. Där lämnar ni väljarna i ovisshet och otrygghet. Per Albin Hansson sade 1935 några ord i andra kammaren som väl behåller sin giltighet. Han sade så här: ”Jag skall inte diskutera frågan om vad de borgerliga partierna har för möjligheter att åstadkomma en handlingskraftig regering. Men när man undersöker de punkter, som skulle bli de gemensamma, finner man ju, att plattformen är trång. Jag tror, att det i längden blir en alldeles för smal pinne att sitta på, att man bara är rädd för socialdemokraterna. En regering i vår tid behöver förmåga att genomföra positiv politik.” Detta må så vara, säger man då från borgerligt håll, men om den ekonomiska politiken är vi enade. Det gäller alltsedan det berömda gruppfotot från hösten 1971 som i lätt gulnad version fortfarande förekommer på högerns flygblad och propagandabroschyrer. Men vad består egentligen denna enighet i? Visst har vi under lågkonjunkturens år haft många bekymmer och pesvärligheter en det står samtidigt f omlig art att Sverige ag Måndagen den besvärligheter, men det står samtidigt fullkomligt klart att Sverige i da 4 juni 1973 har en stark ekonomi. Vi går mot bättre tider. Produktionen, exporten, investeringarna ökar. Vi har kraftiga jag vill nästan säga mycket CK kraftiga — vinstökningar i näringslivet. Vår valutareserv är rekordstor. politiken m.m. Sysselsättningsläget förbättras och kommer att förbättras ytterligare Vi går snabbt mot ett läge, där det kommer att råda en påtaglig brist på arbetskraft inom vissa sektorer, samtidigt med kvardröjande sysselsättningsproblem inom andra sektorer, för viss grupper, på vissa orter. Dessa problem kan vi inte lösa genom allmänna lättnader. Dem kan vi endast lösa genom energiska sam hällsinsatser till stöd för dessa människor, orter och sektorer inom ramen för en allmänt stram politik. Detta är särskilt viktigt när vi lever i en internationell prisstegringsvåg, som skapar stora svårigheter för alla länder. Mycket av detta har vi svårt att göra någonting åt på ett nationellt plan. Internationell prisstegring på olja drabbar också oss. Om kaffeskördarna slår fel i Brasilien, så märks det på våra priser. Om vår exportindustri får kraftiga prishöjningar på trävaror, massa och stål, så slår det också på vår hemmamarknad. Men så långt det är möjligt måste vi försöka hålla prishöjningen under kontroll. Under de senaste ett och ett halvt åren har vi lyckats bättre än alla andra europeiska länder. Det är ingen dålig prestation, men det förutsätter en stram politik. I detta läge, där vi i framtidsperspektivet ser påtagliga risker för en överhettning av konjunkturen, företräder de borgerliga partierna en nära nog hämningslös överbudspolitik. Finansministern påpekade i dag att t.ex. centerns förslag innebär en försvagning av budgeten med nära 4 000 miljoner kronor per helår räknat. På punkt efter punkt vidgick herr Fälldin överbuden. Ovanpå detta kommer sedan alla de skattesänkningsförslag som centern och folkpartiet gick ut med häromdagen och som enligt herr Fälldin inte behövde täckas i det s.k. korta perspektivet. Det är åtskilliga tusen miljoner till 6 000—-7 000 miljoner. Samtidigt klagar man över att stora företag och småföretag och kommuner inte får erforderlig tillgång till kapitalmarknaden. Hur skall detta täckas? Ni kan låna till skattesiö utgiftsökningar och därmed, i ett skede av starka risker för överhettning i konjunkturen, sätta inflationen på hjul, eller också kan ni ta ut pengarna av medborgarna. Bara centerns överbud på budgeten — det är bara det jag räknar motsvarar en skattehöjning för den vanlige inkomsttagaren på förmodligen betydligt mer än 1 000 kronor. Men det talar ni inte om. Det är lättare att ställa ut löften om större utgifter och mindre inkomster för staten än att tala om var pengarna skall tas. Den magra stencil som ni i dag har delat ur, efter stora åthävor på förhand, bekräftar bara en sak. Ni kan till nöds förenas i krav på mera utgifter och mindre inkomster, något skyla splittringen genom överbud. Men det är en bräcklig fasad. Det är en otrygghet för människorna som vill ha en stark ekonomi och en lugn samhällsutveckling. Men varför har de borgerliga partierna det så svårt att forma ett gemensamt alternativ, det alternativ som säkerligen en överväldigande av er? Jag vill inte undervärdera de taktiska spekulationernas betydelse för er. Men på djupet finns också ideologiska faktorer. Herr Bohman hade nyligen ett möte i en sporthall. Där höll han ett tal. Jag har läst det talet. Det präglades av en gammaldags aggressiv konservatism. Det innehöll mycket av hat och skymford mot socialdemokratin. Socialdemokrater är maktfullkomliga, besinningslösa, självgoda, präglade av förmyndaranda och avundsjukans elände m.m. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna över vilken socialdemokrat herr Bohman sida upp och sida ner särskilt öste sin vredes och sin illviljas skålar. Allt detta är vi vana vid. Men vad är det för jordmån herr Bohman spelar på och söker efter i sin förkunnelse? Vad är det för krafter han söker mana fram och vars fånge han håller på att bli? I våras hörde vi herr Bohman säga i TV att om socialdemokraterna vann valet i höst skulle många människor drabbas av djup depression och lämna landet." Jag frågade mig då vilka det var som herr Bohman egentligen trodde hade väskorna packade. Jag förstår att det är vissa välsituerade grupper herr Bohman främst avser. Också dessa har det rätt bra i vårt land. Men det är ju så, att svartmålningen föder sin publik, och gudarna skall veta att herr Bohman har talat illa om Sverige under de senaste åren. Men det finns värre ting: En ledamot av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp har sökt göra gällande att om socialdemokratin vinner valet kommer vi att avskaffa de fria valen och demokratin. Han har upprepat det gång efter gång. Det sägs om ett parti vars hela historia är fylld av en benhård vakthållning kring demokratin. Han har påstått att det är kommunisterna som styr landet och som har bestämt vår linje i EEC-frågan, den linje som vann stöd av 90 procent av riksdagens ledamöter. Beskyllningar av det här slaget mot socialdemokratin förekom ofta under 1920 och 1930-talen. Men då från extrema grupper längst ut på högerkanten. Nu förs de fram av personer som väl på något sätt måste anses tillhöra det moderata samlingspartiets innersta kretsar. Man kan kritisera de gamla högerledarna, Bagge, Domö osv., för mycket. Men de hade ändå vilja och förmåga att hålla rent i eget hus. Politiska slagord kan vara dagsländor att tillfälligt liva upp debatten med. Men de kan också spegla ett ideologiskt innehåll. Konservativa politiker har lätt att bli sina slagords fångar. Efter Jönköpingstalet, som också herr finansministern har berört i dag, fick herr Bohman beröm av de konservativa för att han funnit ett nytt slagord om att man inte skulle förstatliga människan utan förmänskliga staten. Det var något helt nytt, sade man. Jag tyckte jag kände igen det. Jag har framför mig ett tidningsurklipp där det står följande: ”Det gäller inte att göra människorna mera statliga men att göra staten mera mänsklig: rösta på Jarl Hjalmarson” — denne var då första namnet på högerns allmänna lista. Klippet är från Dagens Nyheter, lördagen den 18 september 1948. Det är nästan exakt samma slagord som herr Bohman nu har återvänt till. Han har dammat av en av Hjalmarsons gamla klyschor. Men det var ju inte bara klyschor.

Så har då moderaterna via svartmålningen återvänt till den gamla högerns profil, till den gamla högerns slagord, till den gamla högerns syn på människorna och på samhället. Så blir man åter sina slagords fånge. I det borgerliga samförståndets namn och i lusten att nå regeringsmakten har herr Bohman det på en punkt bättre beviljat än sina företrädare. Han röner inte kritik, inte debatt från sina borgerliga bröder för sina idéers skull. Kritiken mot den moderna konservatismen, som ju ingenting annat är än den gamla högern, får socialdemokratin sköta i stort sett ensam. Undantaget är några liberala tidningar. Men just därför vet vi också att i en drömd borgerlig regering skulle högerkrafterna få ett starkt inflytande. Ty den som inte förmår göra motstånd när idéerna bryts på fältet, han står avskalad-den dagen då allvaret till äventyrs skulle inträda. Det har centern tydligen glömt. Det fanns en tid under åtskilliga decennier då det var en naturlig intressegemenskap mellan folkligt förankrade partier. Den växte fram ur böndernas och arbetarnas gemensamma upplevelser av nöd och otrygghet i massfattigdomens samhälle. Den bestod därför att de sociala villkoren och problemen för de grupper som utgjorde kärnan i dessa partier i långa stycken var likartade. Centern slog vakt om sin oberoende ställning och intog en klar front mot högerkrafterna i svensk politik. Men den nuvarande centern har valt en annan väg. Man skildrar socialdemokratin som sin huvudmotståndare, man söker sin vänner till höger, praktiskt och ideologiskt, man skriver på i och för sig innehållslösa papper för att försöka framstå som kraftfull tillsammans med den gamla högern. Längtan efter ett gemensamt borgerligt regeringsövertagande har blivit så stark att man skurit av de band som under långa tider gav mycket av prägel åt svensk politik. Det är ett konstaterande, i och för sig inget omdöme. Desto viktigare blir det för socialdemokratin att med beslutsam kraft företräda de breda folklagrens intressen, att företräda löntagarnas krav på trygghet och medinflytande. Vi har en stark, framåtgående ekonomi. Den skall vi slå vakt om och utveckla. Vi har redan i dag en högre sysselsättning än i något borgerligt styrt land i denna vår del av världen. Vi måste ytterligare öka den genom en aktiv näringspolitik, regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik. Vi har lägre prisstegringar än i något borgerligt styrt land i vår del av änsa dem och värna stabiliteten i världen. Vi måste så långt möjligt beg vår ekonomi. Vi vill fullfölja demokratiseringen av arbetslivet i nära samverkan med de stora löntagarorganisationerna. Därmed kan vi förnya det svenska sam hället. Vi vill fullfölja reformpolitiken på olika fält. Men inte genom att ställa ut yviga löften utan täckning. Vi får ta framstegen i den takt våra tillgångar medger. I partikongressens beslut och i de uttalanden som arbetarrörelsen antog den 1 maj finns vårt program fastlagt. Tre månader före valet finns t. Där finns bara det inte något borgerligt regeringsalternativ redovisa splittring i sakfrågorna och en alltmer utpräglad förgrundsställning i debatten för en alltmer aggressiv höger, medan centern och folkpartiet tycks blekna bort. Tror ni verkligen inte själva att väljarna vill ha ett öppet redovisat program från de tre partier som förklarar sig vilja bilda regering om de skulle vinna valet? Vad är er egen bedömning? Nu vet väljarna bara att en röst på centern också är en röst på moderaterna. Socialdemokraterna har ett öppet redovisat program. Kring detta står partiet enat. Tre månader före valet är detta det enda regeringsprogram som redovisats för väljarna.

Herr talman! Kammaren har fått en bild av en splittrad, handlingsförlamad opposition och en målmedveten socialdemokrati, som i en välplanerad reformoffensiv steg för steg närmar sig nya djärva mål. Om den här skildringen vore sann så skulle vi inte bara blekna, som statsministern säger, utan då skulle vi drypa ut genom skynkena och gå upp på våra rum och skämmas. Men skildringen är inte sann. Väggarna borde rodna inför mycket av den här beskrivningen. Det är en lång uppräkning av beslut som vi har fått höra. I många fall har vi varit överens. År efter år har oppositionen, när det gällt t.ex. na, lagt fram förslag. Vi har från folkpå tiet krävt förslag om ägning, vi har krävt styrel representation för de ställda i de egna företagens styrelser just i deras egenskap av anställda. Ni har sagt nej. Nu ändrar ni er inför det här valet, och då heter det att det är vi som sluter upp bakom regeringens förslag. Hur statsmannamässigt och flott det här angreppet än var utformat — det var en bluff.

Och då är det dags att för tredje gången underkänna de socialdemokratiska skatteomläggningarna. Detta är en riktigare och väsentligare bild av den verklighet som de många människorna känner och upplever än den statsministern ville teckna. Det finns en socialistisk villfarelse som nästan ingen i så hög grad som just statsminister Palme har gjort sig till tolk för, och det är den här skildringen att allt vad som händer i samhället, hela samhällsföränd Måndagen den ringen, är bara en enda välplanerad reformoffensiv där socialdemokratin 4 juni 1973 hela tiden bestämmer sig: Nu har vi nått detta, nu skall vi gå vidare, nu 9 skall vi förvandla i den riktningen! Man skulle tro att solidariteten bara Den ekonomiska år vidgades och demokratin fördjupades. Men så fungerar det ju inte. politiken m.m. Människorna följer inte med, de protesterar mot denna socialdemokratiska teori därför att de i så många stycken känner sig ställda utanför det verkliga besluts På sätt och vis kan man säga att det från riksdagssynvinkel var litet rörande när finansministern i dag framställde sig som hela landets centrum. Till honom, till regeringen kommer alla när de har bekymmer, det är bara där som problemen kan lösas. Men se det nerifrån, se det från den vanliga berörda människans och medborgarens synvinkel! Hon eller han uppfattar statsrådet, uppfattar statssekreteraren, departementsrådet, departementssekreteraren, ja även generaldirektören och byråchefen som en anonym företrädare för en statsmakt som inte ser och lyssnar och vill ta hänsyn till hans egna personliga problem. Ta hela er uppläggning av kommunsammanläggningsfrågan hur ni först tvingades gå med på att den skulle beslutas i frivillighet. Men när ni fick egen majoritet skar ni bort frivilligheten helt och hållet. Och trots att riksdagen här sade ifrån att ni skulle ta hänsyn till lokala opinioner, så struntade ni i det. Vi kan lämna Dorotea, där ni kan hänvisa till andra kommuner i det blocket Men ta Bjurholm! Huvudkommunen i det tilltänkta blocket sade: ”Vi anser att Bjurholm skall få fortsätta som självständig kommun.” Trots riksdagsuttalandet satte ni er bara över detta. De människor som berörs känner inte, förstår inte varför det skulle vara så att de har fel och bara de som företräder statsmakten ha rätt. I själva verket är det ju så att regeringen har så mycket av maktmedel till sitt förfogande att det skrämmer många av människorna. Det skrämmer dem att man inte i större utsträckning ger en möjlighet att utnyttja den erfarenhet och det kunnande som finns hos dem som direkt berörs av besluten. Statsministern säger: Vi har ett öppet redovisat program ni har ingenting annat. Ja, det var ju en liten överraskning att kongressen och förstamajdemonstrationerna redan skulle ha presenterat hela programmet; i år blir det alltså inget Kramfors. Men all right — låt oss ta det på det sättet. Ni har alltså redovisat ert program och ni är fullständigt eniga. Att ni har skilda meningar inom socialdemokratin om banksocialisering, att ni har skilda meningar i skattefrågan, att ni ännu inte kunnat fastlägga till vad och i vilken utsträckning AP-fonderna skall användas för en socialisering, det blundar ni för. Att ni har måst skjuta åt sidan hela den svåra frågan om stat och kyrka ger ni ingen redovisning av.

Och då är det litet smått att försöka göra det till en stor sak att mot detta skulle stå en opposition som vore splittrad och handlingsförlamad. Vi har redovisat gemensamma ståndpunkter över vida ekonomiska fält, en kamp mot den arbetslöshet som ni har varit med om att skapa. I den delen tvekar inte svenska folket om var redovisningen har lämnats.